Herr talman! Antalet barn med annat ursprung än svenskt ökar kraftigt i förskolan. Det är viktigt att vi ger även dessa barn möjlighet att utveckla sin personlighet och sin identitet. Självklart spelar föräldrarnas modersmål och ursprungskultur en mycket viktig roll i barnets vardag. Men vi har också lärt oss att vi måste handskas med uppgiften att göra det här barnet tvåspråkigt. Det är en fråga om att både lära sig det ursprungliga språket och tillägna sig svenskan. Här finns säkert utrymme för variationer beroende på både hur föräldrarna ser på uppgiften och betydelsen av tvåspråkigheten, men också med hänsyn till barnets erfarenheter och barnets kulturella bakgrund. Det är skälet till att vi nu vill öppna för en friare resursanvändning för hemspråksstödet. Hemspråksträningen är också i fortsättningen utomordentligt viktig, men den kan bedrivas tillsammans med träning i svenska språket och annat stöd som kan stärka barnets känsla för hemvist och identitet. Det är genom att göra förändringar i denna riktning som vi kan utnyttja resurserna bättre.
Herr talman! Jag är mycket nöjd med det kompletterande svar som jag här har fått. Det har hittills varit så att man har trott att invandrarbarn lär sig svenska bara genom att tala svenska med andra barn, med personalen på förskola och genom att umgås med svenska barn. Men nu har man insett att det krävs stimulans och träning, att det behövs ett medvetet och metodiskt arbetssätt för att verkligen nå de rätta resultaten. Ju tidigare man behärskar språket, desto större möjlighet till delaktighet och gemenskap. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förhindra att rättskemiska laboratoriets filial vid rättsläkarstationen i Solna flyttas till Linköping. Linköping har till uppgift att utföra undersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art. En av huvuduppgifterna är att utföra toxikologiska undersökningar åt landets sex rättsläkarstationer. Under ett flertal år har försöksverksamhet bedrivits med en rättskemisk filial vid rättsläkarstationen i Solna, vid vilken en betydande del av stationens analyser görs. Övriga stationer anlitar rättskemiska laboratoriet i Linköping fullt ut för sina analyser. Något ställningstagande till filialverksamhetens flyttning föreligger ej. Rättskemiska laboratoriet är, liksom rättsläkarstationerna, en underförvaltning till socialstyrelsen. På mitt uppdrag arbetar nu en grupp inom socialdepartementet med uppgift att föreslå åtgärder för att chefsmyndighetsfunktionen för rättsläkarstationerna och SRLs båda avdelningar fr.o.m. den 1 juli 1991 ej längre skall åvila socialstyrelsen. Jag avser att föreslå regeringen att till vårriksdagen lämna en särskild proposition om den rättsmedicinska och rättskemiska verksamheten. I nämnda arbetsgrupp ingår företrädare för socialstyrelsen. Gruppen har också fortlöpande kontakter med berörda föreståndare. Jag har inhämtat att frågan om en flyttning av filialverksamheten redan tidigare har aktualiserats i anslutning till gruppens arbete. Hur den rättskemiska servicen bäst skall organiseras för landets samtliga rättsläkarstationer är emellertid en fråga som socialstyrelsen har att ta ställning till. Det har inte framkommit något som ger regeringen anledning att för närvarande företa någon åtgärd i frågan.
Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret. Att jag reagerade beror på att de som arbetar vid rättsläkarstationen reagerade, närmare bestämt professor Jovan Rajs, som också är föreståndare där. Jag tog hans reaktion på mycket stort allvar, bl.a. av det skälet att vi från socialutskottet tidigare haft kontakter med rättsläkarstationen i Solna. Där tycker man att -- jag håller med -- man blivit mycket styvmoderligt behandlad vid ett flertal tillfällen. Det har varit svårigheter att få fram information om det betydelsefulla arbete som där utförs, om vikten av att arbetet utförs där och att det måste finnas personal som gör det arbetet. Nu kommer det här som ett ytterligare exempel på att man inte ser vikten och värdet av att ha rättsläkarstationen med den kompetens och de resurser som stationen faktiskt behöver på ort och ställe här i Stockholm, som ju har en speciell bild av vilken typ av ärenden som utförs i ett sådant här laboratorium. Nu vet jag inte riktigt hur jag skall tolka svaret, måste jag säga. Eftersom det kommer en proposition under vårriksdagen om den rättsmedicinska och rättskemiska verksamheten över huvud taget, hoppas jag i så fall att det innebär att det här med en förflyttning av laboratoriet inte kommer att bli tal om, med mindre än att vi får ta ställning till det här i riksdagen?
Herr talman! Det är två olika frågor. Den ena är att principiellt ta ställning till vilka funktioner det skall finnas på rättsmedicinska laboratorier och rättsläkarstationer. Det är också att övergripande ta ställning till vilka resurser dessa funktioner skall få för att man skall kunna utföra sitt arbete. Den andra handlar om var och hur mera i detalj dessa funktioner skall utföras. Enligt min uppfattning är det senare en fråga för myndighetens ansvar. För närvarande är det en fråga för socialstyrelsens ansvar. Precis som jag sade i mitt svar har det inte framkommit någonting som gör att regeringen har anledning att gå in och korrigera myndighetens ansvar på denna punkt.
Herr talman! Det finner jag mycket besynnerligt om man från rättsläkarstationens sida pekar på en mängd försvårande omständigheter som en förflyttning av laboratoriet skulle innebära. Man har dessutom, såvitt jag förstår, från fackets sida hållit med. Man har från åklagar och polismyndigheten hållit med om de synpunkter som har framförts av rättsläkarstationen. Då är det mycket märkligt att socialstyrelsen finner att det inte finns någon anledning att göra något. Kommunikationen mellan rättsläkarstationen och socialstyrelsen är tydligen ett stort problem, som gjorde att vi från riksdagens sida var tvungna att gripa in en gång när det gäller pengar. Jag vet inte om vi måste göra det igen, eller kan det vara så att frågan inte kommer att avgöras förrän det blir klart med frågan om funktion och resurser.
Herr talman! I den arbetsgrupp som nu ser på myndighetsfrågorna ingår också en företrädare för socialstyrelsen. Jag kan inte nu bedöma om det finns något konkret underlag för att t.ex. flytta laboratorieverksamhet från Solna till Linköping. Vi skall ha klart för oss att det redan i dag går dagliga transporter mellan Stockholm och Linköping när det gäller andra typer av laboratoriefrågor. Så arbetsgruppen skall få arbeta färdigt och komma med förslag. Jag förutsätter att man i arbetsgruppen också tar hänsyn till den här typen av försörjning av laboratorieprover och laboratorieverksamhet för Stockholms område och det som hör samman med verksamheten där. Vi skall också veta att de övriga stationerna försörjs fullt ut genom Linköpings verksamhet.
Herr talman! Jag vet om det. Men från rättsläkarstationens sida har man pekat på en hel del exempel, som jag inte alls har tid och möjlighet att ta upp nu. Det finns uppenbara fördelar med att ha verksamhet på två ställen, för då får man dubbelkontroll och helt enkelt vinner tid. Man kan göra bedömningar, man kan själv göra dubbelkontroll. Man har pekat på en rad skräckexempel helt enkelt där konsekvenserna skulle ha blivit tragiska om det inte hade varit möjligt att ha laboratoriet här och göra kontroll. Jag blir inte så mycket klokare av svaret, och det kanske inte är meningen heller. Jag skulle ändå vilja veta var i tiden en sådan här eventuell förändring ligger, om den kommer att föregå propositionen eller om den kommer senare.
Herr talman! Den arbetsgrupp som arbetar med myndighetsfrågorna skall vara klar under våren. Avsikten är att riksdagen skall kunna ta ställning under vårriksdagen, så att man kan ha en myndighetsfunktion i kraft den 1 juli nästa år. Sedan till detaljfrågorna, som Gudrun Schyman tog upp. Vi måste hålla klart i minnet att denna verksamhet går under ett anslag i socialstyrelsen. Det är socialstyrelsen som är myndighet, och det är socialstyrelsen som för närvarande har ansvaret för hur verksamheten bedrivs. Ända fram till dess att det finns anledning att gå in och ingripa måste också socialstyrelsen, dvs. myndigheten, ha möjligheter att ta sitt fulla ansvar. Regeringen skall faktiskt inte gå in vid sidan av myndigheten på det vis som Gudrun Schyman, visserligen inte säger, men ändå antyder.
Herr talman! Jag gör detta utifrån den erfarenheten att det faktiskt varit nödvändigt just vad gäller rättsläkarstationen i Solna. Det är bara att beklaga att det var nödvändigt, tycker jag. Men i socialutskottet var vi eniga om att det var det. Därför gjorde vi det. Ibland kan sådana situationer uppstå och då är det ju bra både för oss som möjligen kan påverka att veta att vi kan det och för personalen där. Det tycks nämligen vara ett ständigt problem för personalen att inte veta vad som kommer att hända, varför och när. Det är ju en otillfredsställande situation över huvud taget att det är på det sättet hos en statlig myndighet. Det gäller att det råder klarhet i de här frågorna. Men vad jag förstår finns det väl i alla fall någon tid att verka på.
Herr talman! Marianne Andersson i Vårgårda har frågat mig varför man dröjt så länge med att fullt ut göra en undersökning i hela landet av biverkningar av tandlagningsmaterial. medicintekniska produkter, vilka även inkluderar dentala material, kommer att behandlas i EGs planerade direktiv om kontroll av medicintekniska produkter. Riksdagen har angett vissa riktlinjer för hur Sverige skall medverka i ett brett västeuropeiskt samarbete. Detta innebär bl.a. att Sverige skall delta i EFTAs och EGs arbete på att avskaffa fysiska, tekniska och fiskala hinder i syfte att så långt möjligt skapa en fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital i Västeuropa. Det är ett viktigt led i strävandena mot ett ökat samarbete med EG att Sverige i görligaste mån försöker avskaffa tekniska handelshinder genom en harmonisering av lagar och andra författningar. Ambitionen är således att ett svenskt regelverk inom det medicintekniska området skall harmoniera med EGs motsvarande regelverk. Avsikten är att en proposition om kontroll av vissa produkter för hälso och sjukvårdsändamål om möjligt skall föreläggas riksdagen under år 1991. Förutsättningen är bl.a. att EGs motsvarande kontrollordning då kommer att vara tillräckligt klarlagd och preciserad. En proposition i ämnet kan väntas behandla frågorna om en rapportering och registrering av tillbud, olycksfall och biverkningar av medicintekniska produkter inkl. dentala material samt om myndighetsansvaret på detta område. Socialstyrelsen har tillsammans med läkemedelsverket förberett en försöksverksamhet med rapportering och registrering av biverkningar från dentala material. Regeringen har i avvaktan på en svensk lagstiftning inom det aktuella området uppdragit åt socialstyrelsen att genomföra en försöksverksamhet inom begränsade geografiska områden. Syftet med försöksverksamheten är att vinna erfarenhet av hur en sådan rapportering och registrering av biverkningar senare skall kunna införas för hela landet. Samråd skall även ske med

Herr talman! I anslutning till försöksverksamheten kommer vi också att se till att försöksverksamheten utvärderas och följs upp. Det finns naturligtvis ett antal förklaringar till varför vi går ut med försöksverksamhet i några landsting. En av de viktigare förklaringarna är att just metoder för utvärdering och uppföljning av effekter inte är alldeles lätta att ta fram. Vi tror att vi med den försöksverksamhet som nu skall genomföras kommer att finna sådana metoder, både när det gäller sättet att arbeta och när det gäller sättet att katalogisera och följa upp. Vi menar att erfarenheterna av sådan försöksverksamhet kommer att vara en styrka när det sedan gäller att följa upp detta över hela landet. På det sättet får vi också bra metoder och utvärderingssystem att överlämna till andra länder när vi väl har vunnit sådana erfarenheter.

Herr talman! Jag vill erinra om att en av förklaringarna, som inte är oväsentlig, är att under de år som gått har inte minst den stora myndigheten, socialstyrelsen, genomgått en utomordentligt stor förändring, vilket också har påverkat dess förutsättningar att arbeta med den här typen av försöksverksamhet och ta initiativ. En annan viktig förklaring är att det nya läkemedelsverket bildades. Det finns en lång rad andra förklaringar som jag inte skall gå in på här. Detta säger jag inte som någon ursäkt till att man inte har drivit frågan. Jag menar att med de förutsättningar som funnits har man ändå kunnat driva frågan utomordentligt väl. När det gäller förutsättningar för en proposition har jag redovisat delar av dem i mitt inledande svar.

Herr talman! Först och främst kommer det naturligtvis att innebära att den försöksverksamhet som bedrivs skall utvärderas och analyseras och att den information och kunskap man får skall användas som utgångspunkt för nationell verksamhet. I anslutning till de diskussioner vi har med de övriga nordiska länderna, inom det nordiska samarbetet, kommer kunskaperna att förmedlas också via den kontaktverksamheten. Därutöver kommer de på motsvarande sätt att föras in i de överläggningar som vi fortlöpande kommer att ha i diskussionen med både EFTA länder och EG när det gäller hälso och sjukvård samt tandvård.

Herr talman! När det gäller denna fråga råder det inget tvivel om att Sverige inte bara på det här området utan också på alla övriga områden anstränger sig till det yttersta för att använda även ett litet lands styrka i vad avser kunskap och erfarenhet inom såväl hälso och sjukvård som tandvård.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig mot bakgrund av det s.k. FAS 90-projektet på socialförsäkringsområdet vilket mål jag avser att prioritera -- administrativ effektivitet eller den enskildes skydd mot integritetskränkningar. Inom ramen för FAS 90-projektet bedriver riksförsäkringsverket och försäkringskassorna ett utvecklingsarbete med inriktning bl.a. mot att registerhanteringen inom sjukförsäkringen förläggs lokalt. Avsikten är inte främst att åstadkomma administrativ effektivitet utan att skapa underlag för att ge bättre service till de försäkrade, aktivera rehabiliteringen i syfte att återföra långtidssjukskrivna i arbete samt att förebygga uppkomsten av skador som är en följd av brister i arbetsmiljön. Det är dock i detta sammanhang viktigt att framhålla att personregistrering på ADB-medium inte får medföra otillbörlig kränkning av den enskildes integritet. Detta är en grundläggande förutsättning som skall gälla även då ökad datorisering föreslås i syfte att få effektivare verksamhet på olika områden. Med hänsyn till vikten av att integritetsfrågorna beaktas i samband med ADB-utvecklingen har den 4 oktober i år en särskild utredare förordnats att utreda och lägga fram förslag om författningsreglering av personregister på socialförsäkringsområdet. Utredaren bör enligt direktiven främst lämna förslag rörande lagreglering av frågor som direkt hänger samman med den personliga integriteten. Vidare bör utredaren i en första etapp redovisa förslag till reglering av lokala sjukförsäkringsregister. Jag avser att senare föreslå regeringen att i proposition till riksdagen lägga fram förslag om en särskild registerlag. Riksdagen kommer således att få ta ställning i fråga om regleringen av aktuella ADB
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det rör sig om ett utvecklingsarbete som egentligen har påbörjats för 13 år sedan, varför det nästan är som att kasta jästen efter brödet. Den 4 oktober 1990 tillsätts en utredningsman för att klara av integritetsfrågorna. Har man väl lagt upp systemet och gjort en mängd specifikationer, analyser, utvecklingsarbeten osv., är det inte så lätt att tillgodose någonting som kommer in i efterhand. Detta är allvarligt. Integritetsaspekten är det väsentligaste. Läkarförbundet har i en tidning skrivit att centrala register med individrelaterad patientinformation inte är acceptabla. Anser statsrådet att sådant är acceptabelt? Läkarförbundet framhåller också att man måste vara mycket försiktig när det gäller att återföra information från försäkringssystemet till sjukvården. I botten ligger naturligtvis tankegångar som i västvärlden är mycket gamla. Läkaren är patientens förtroendeman, inte statens. Här finns en väldigt stor risk för att läkarna får en målkonflikt. Jag tycker att detta är en mycket allvarlig sak. Sedan skall vi komma tillbaka till pengarna, eftersom även det är en allvarlig sak. Jag har en kortfattad argumentsamling för FAS 90. Den första punkten gäller effektivare handläggning och utbetalning av sjukersättning. Den administrativa effektiviteten ansågs alltså vara något mycket väsentligt. I svaret står det emellertid: ''Avsikten är inte främst att åstadkomma administrativ effektivitet - -.'' Jag förstår att man säger så, eftersom det inte lär finnas några investeringskalkyler. Är statsrådet nöjd med de investeringskalkyler som riksförsäkringsverket har lämnat?
Herr talman! Två saker. För det första har socialdepartementet begärt och kommer också att få investeringskalkylen när det gäller investeringar. För det andra är ju inte administrativ effektivitet i sig intressant. Det gäller syftet. Enligt min mycket grundläggande uppfattning är ADB-stödet i sig ganska ointressant. Syftet är det viktiga. I det sammanhanget är det alltid viktigt att tänka igenom om man behöver ADB-stödet och i så fall till vad. Om man inte behöver ADB-stöd, skall man inte använda det. Då går det alldeles utmärkt med papper och penna. Finner man att man behöver ADB-stöd, måste man ta hänsyn till vad stödet skall användas till, hur det skall byggas upp och hur uppgifter skall kunna skyddas, framför allt när det gäller enskilda individer. Här är det min uppfattning att den sittande utredningen om den personliga integriteten får avgörande betydelse för hela utvecklingen framöver. Jag sätter stor tilltro till utredningens resultat och kommer att ta full hänsyn till de redovisningar och de förslag som utredningen kommer att lägga fram när den är färdig.
Herr talman! Det är alltid bra att vara optimist. FAS-90 lär ha kostat en halv miljard kronor att utveckla. Att tro att man kan ändra ett sådant färdigutvecklat system! Beträffande kalkyl vill jag fråga varför inte riksförsäkringsverket har gjort den av regeringen efterlysta investeringskalkylen rörande FAS 90, där effekterna av sjukfrånvaron, arbetsskador och rehabilitering vägts in? Det har enligt uppgift inte diskuterats inom verket, men en sådan kalkyl behövs inte heller enligt vederbörande. Svaret får man genom att studera helheten i anslagsframställningen. Att göra en uppställning med litet siffror fram och tillbaka går ju bra, men det blir inte bättre för det. Jag måste fråga en sak. Departementet har efterlyst en investeringskalkyl, men såvitt jag förstår finns det inte med någon sådan i den fördjupade framställningen. Är detta tillfredsställande i ett system som har kostat oerhört mycket i utveckling och där man inte har beaktat integritetsfrågorna utan har måst tillsätta en särskild utredningsman?
Herr talman! I en frågestundsdebatt som den här är det inte möjligt att fördjupa sig i alla detaljer, eftersom det skulle leda för långt. Jag måste emellertid säga att Margit Gennser -- och nu är jag kanske inte så trevlig -- är på gränsen till oförskämd i sina hårdragningar. Margit Gennser står i denna talarstol och påstår att man beträffande FAS 90 inte har haft med integritets och datasäkerhetsfrågor i det förberedande arbetet eller att man på riksförsäkringsverket i sitt förarbete på FAS 90 inte har tagit hänsyn till vad FAS 90 skall användas till när det gäller administrativa förenklingar. På departementet har vi tillsammans med riksförsäkringsverket efter en framställning från verket konstaterat att man behöver en särskild registerlag för att kunna fortsätta arbetet med FAS 90. Nu kan FAS 90, som är ett administrativt system, mycket väl kan utformas på ett sådant sätt, och skall utformas på ett sådant sätt, att hänsyn tas till den personliga integriteten. Det är den uppfattning som riksdagsmajoriteten har och den uppfattning som också jag har. Och då blir det så som riksdagsmajoriteten har uttalat.
Herr talman! Jag visste inte att det var oförskämt att referera en tidsskrift, men det är det tydligen. Det här är ett stort problem, och, såvitt jag förstår, har man inte beaktat det tillräckligt. Det går mycket bra att önska att man skall kunna tillgodose kraven i efterhand, men så utvecklar man inte dataprogram och datasystem. Man måste ha med de grundläggande förutsättningarna i början av arbetet. Annars blir mycket ogjort. Sedan skulle jag vilja säga att det finns en annan sak som naturligtvis gör det väldigt svårt. Det gamla systemet kan ju klappa ihop när som helst, så jag förstår att det är bråttom. Man det är många många år av försumlighet, och det är allvarligt. Det är väl för att regeringen och departementet tyvärr inte har varit bra samtalspartners mot byråkratin.
Herr talman! När jag var litet hård mot Margit Gennser, var det inte för citatet ur tidskriften, utan för den historieskrivning som Margit Gennser gjorde innan hon kom in på citatet. Det går väl an att lägga ut ett nytt stickspår vid den här frågestunden, när man har kört i väggen på det första. Men det här med gammal försumlighet drabbar kanske inte bara den nuvarande regeringen.
Herr talman! Jag började med att läsa ur ''Effektivare handläggning''. I svaret stod att ökad administrativ effektivitet var egentligen inte det man främst ville åstadkomma. Är det inte så enkelt att man har bråttom dels för att det nuvarande systemet är gammalt, dels för att man är noga med att ha hemskt mycket statistik som man egentligen inte behöver för rehabiliteringsarbetet men för att man lovade i en valrörelse att kartlägga de 400 000 farligaste jobben? Rehabiliteringsarbetet måste ju utföras med hjälp av läkare, sjukgymnaster, psykologer, arbetsförmedlare m.fl. ute i verkligheten. Det är egentligen inte gamla siffror man behöver, utan man får nog ta upp nya journalanteckningar. Jag tror, och där började faktiskt socialministern, att man ibland inte behöver så stora dataregister.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag ämnar ta initiativ till att verka för att s.k. Transplantationsutredningens betänkande har remissbehandlats tidigare i år och utredningens förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag finner därför ingen anledning att nu närmare gå in på dessa frågor.
Herr talman! Tack för svaret! Det var just med anledning av att transplantationsutredningen så entydigt tog ställning för donationskort som Huddinge sjukhus började skicka ut sådana och arbeta med sådana. Det är utifrån det som jag ville att vi möjligtvis skulle få reda på om socialministern tycker att det är en bra verksamhet och om socialministern kan säga när beredningen av remissvaren är så färdig att vi kan bli helt säkra på att verksamheten kan fortgå, via Huddinge eller på något annat sätt. Vi har hört, senast på läkarstämmans seminarier, att njurar är det fortfarande brist på. I pressade situationer, när det är press både på transplantatörer och anhöriga, kan anhöriga uppleva det nästan som utpressning i vissa fall, när personal måste fråga om den avlidnes organ för donation. Därför är ett donationskort väsentligt, såväl för den som behöver organ och för den som skall transplantera organ som för anhöriga. Det är viktigt att avdramatisera hela frågan genom att vi, medan vi lever, kan tänka igenom och bestämma hur vi vill ha det. På sikt tror jag att det här kommer att öka tillgången på njurar och organ för transplantation över huvud taget. Så min fråga är: Instämmer socialministern i att det är rätt så bråttom? Det är dryga ett och ett halvt år sedan transplantationsutredningen var färdig. Tycker Ingela Thalén att Huddinge sjukhus har tagit ett bra initiativ och att det är någonting åt det hållet som vi skall fortsätta med?
Herr talman! Jag delar i grunden Margitta Edgrens uppfattning helt och hållet. När jag svarar som jag gör, beror det på att remissammanställningen pågår, och innan den är klar kan jag inte lämna något formellt besked. Jag tycker att det är ett bra initiativ som Huddinge har tagit. Jag vill också påminna om att utredningen sade att det är viktigt att sjukvårdshuvudmännen tar initiativ i denna fråga och organiserar en sådan verksamhet. Men utredningen ansåg också att staten skall ansvara för den samlande och samlade översikten av just donationskort.
Herr talman! Har socialministern någon uppfattning om när det kan presenteras ett förslag för riksdagen att ta ställning till?

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig när regeringen ämnar förelägga riksdagen en proposition som berör ansvaret för luftburna sjuktransporter enligt hälso och sjukvårdslagen Regeringen avser att i februari 1991 lägga fram en särskild proposition om totalförsvaret. Jag avser att i detta sammanhang föreslå regeringen att ta upp frågan om huvudmannaskapet för akuta luftburna sjuktransporter.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag utgår ifrån att Ingela Thalén verkligen kommer att klara ut den här frågan under första halvåret nästa år. För att liksom öka på trycket kan jag tala om att jag har ältat den här frågan under hela 80-talet. Jag har diskuterat den med tre försvarsministrar och tre socialministrar, jag har väckt fyra motioner, och jag har ställt fem enkla frågor och en interpellation. Dessutom har en enig riksdag 1986 och 1989 sagt att nu måste frågan om luftburna sjuktransporter bringas till en tillfredsställande lösning. Kan jag då utgå ifrån att när propositionen kommer det blir sjukvårdshuvudmännen som får det fulla ansvaret för sjuktransporter med helikopter? Kan jag också utgå ifrån att de nya reglerna kommer att gälla fr.o.m. 1991? Jag tycker att det är litet märkligt att den här frågan inte har blivit löst i Sverige. I vårt grannland Norge fungerar de luftburna sjuktransporterna mycket mycket tillfredsställande. Inom en timme, oavsett var en olycka eller något annat akut fall inträffar i Norge, finns det en helikopter där. Samma är förhållandet i Schweiz och Västtyskland. Så det är inte omöjligt att lösa frågan. Därför utgår jag ifrån att frågan får en tillfredsställande lösning under första halvåret nästa år.
Herr talman! Två saker är viktiga för möjligheterna att lösa upp frågorna kring akuta luftburna sjuktransporter. Den ena är att vi i ett avtal angående sjukresor m.m. i anslutning till Dagmarförhandlingarna har kommit överens med sjukvårdshuvudmännen om att deras ansvar skall gälla fr.o.m. 1992. Vi har också kommit överens med sjukvårdshuvudmännen om ett rambelopp som ersättning just för akuta ambulansflygningar med helikopter eller flygplan. En annan väsentlig sak är att helikopterdelegationen har infordrat anbud på anskaffning av helikoptrar för sjuktransporter till vissa orter. Svar skall lämnas senast den 11 januari 1991. Enligt vår uppfattning bör huvudmannaskapsfrågan naturligtvis lösas oberoende av hur helikopterdelegationens arbete fortsätter. Men vi räknar med att det skall gå att åstadkomma en lösning enligt de överenskommelser vi har gjort i anslutning till
Herr talman! Då innebär det att i stället för den 1 juli 1991 kommer frågan att få sin lösning vid årsskiftet 1991/92. Att frågan löses är ofantligt viktigt, för det handlar om människoliv. Jag skulle kunna för Ingela Thalén ta många exempel på värdet av att snabbt komma under kvalificerad sjukvård när det inträffar en olycka. Jag har ett exempel från min hemkommun. En man i 25-årsåldern fick sin hand avklippt. Han kunde snabbt komma under vård på Akademiska sjukhuset i Uppsala beroende på att det fanns en vertolhelikopter till hands på flygflotiljen i Söderhamn. Man kunde sy fast handen så att den fungerar i dag. Skulle han ha tagit sig till sjukhuset i Uppsala med ambulans hade det inte funnits en chans att sy ihop handen igen.

Herr talman! Sven-Olof Petersson har frågat mig om regeringens uppfattning om rätt att få patent på liv. Bakgrunden till frågan är ett beslut meddelat av en besvärskammare i det europeiska patentverket rörande den s.k. onko-musen. Jag har tidigare här i kammaren besvarat frågor av liknande innebörd. Jag har då förklarat att jag är emot tanken på patent på levande varelser. Min uppfattning har inte ändrats på grund av besvärskammarens uttalanden i onko-musärendet. Jag vill betona att det europeiska patentverket ännu inte har slutligt avgjort ärendet. Besvärskammaren har återförvisat ärendet till prövningsavdelningen för ytterligare prövning. Som Sven-Olof Petersson vet tillsatte regeringen i våras en parlamentariskt sammansatt beredning som har att bereda frågor med anknytning till användning av genteknik. Det gäller bl.a. patentfrågor. Jag räknar med att de komplicerade spörsmål av såväl etisk som rättslig natur som gör sig gällande i samband med patent på biotekniska uppfinningar härigenom får en genomträngande belysning.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Bakgrunden är, precis som justitieministern säger, att EPOs tekniska besvärsnämnd anser att det inte föreligger något generellt förbud mot patent på djur, då det i texten i patentlagstiftningen stadgas om djurarter. Med det som hänvisning tycker man att det kan finnas skäl att titta ytterligare på detta. Dessutom anses att denna cancermus är framtagen genom ett mikrobiologiskt förfarande, varför det skulle vara möjligt att meddela patent på detta. Det som då skulle stå mellan ja eller nej till patent på djur skulle vara det man kallar för goda seder eller allmän ordning, som i så fall skulle vägas emot detta. Det skulle vara intressant att få justitieministerns syn på frågan om det bara skall vara goda seder och allmän ordning som skall vara avgörande i ett sådant fall. En sådan prövning kan man betrakta som en prövning ur moralisk synvinkel. EPO har tidigare hävdat att detta ligger utanför dess kompetensområde. Jag skulle därför vilja veta på vilket sätt regeringen avser att agera så att djur ej kan bli patenterbara, liksom om man ämnar agera gentemot EPO så att dess tidigare beslut om att avvisa patent på djur skall stå fast.
Herr talman! Denna fråga har behandlats i flera frågestunder här i riksdagen. Jag har varje gång svarat att min inställning till möjligheten att patentera levande varelser är mycket negativ och att detta är den ståndpunkt Sverige intar i internationella sammanhang där denna fråga övervägs, bl.a. när patentlagstiftning diskuteras. Sverige har agerat aktivt i flera internationella sammanhang där den här frågan är aktuell med utgångspunkt i den uppfattningen. Det kommer vi att fortsätta göra.
Herr talman! Jag noterar att justitieministern är negativ till patent på djur. Jag delar statsrådets uppfattning i denna fråga. En sak som dykt upp i dessa sammanhang när det gäller patentering av levande organismer, djur och växter är USAs hållning i GATT-förhandlingarna. USA har hårt drivit frågan att avsaknaden av patent på exempelvis djur skulle betraktas som ett handelshinder. Man blir en aning fundersam om detta kanske är ett sätt att bakvägen möjliggöra patent på djur för att undvika en strid i denna fråga inom förhandlingarnas ram.
Herr talman! I de förhoppningsvis tillfälligt havererade GATT-förhandlingarna har Sverige, liksom övriga västeuropeiska länder, vidhållit sin uppfattning att vi skall ha den s.k. EPC-lösningen, dvs. förbud mot patent på växtsorter och djurarter och väsentliga biologiska förfaranden för framställning av växter och djur.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till åtgärder så att inte någon mot sin vilja tvingas ekonomiskt stödja ett politiskt parti man inte sympatiserar med. Frågan har ställts mot bakgrund av att en fackförening beslutat om ett ekonomiskt bidrag till en arbetarkommun. Jag har själv tidigare här i kammaren förklarat att den föreningsfrihet vi har här i Sverige innebär att medlemmarna i fackliga och politiska organisationer -- likaväl som medlemmar i andra typer av ideella föreningar -- själva bör få bestämma vilka andra organisationer föreningen skall samverka med och hur föreningens medel skall användas. Regeringen avser inte att medverka till någon begränsning av den friheten.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Egentligen skulle jag ha skrivit till statsministern, för jag kan förstå att det kan vara svårt att lagstifta om vad man inte skall få anslå pengar till. Men detta handlar om moral och anständighet. I riksdagen har vi haft en debatt som utmynnat i att man från majoritetspartiets sida sagt att man inte längre skall acceptera kollektivt anslutna medlemmar. Då borde man inte heller acceptera kollektiva pengar. Men det gör man nu när de kommer från vissa fackförbund. I dag är man inte längre tvingad att vara medlem i socialdemokratiska partiet, men man tvingas att betala. Jag tycker socialdemokraterna borde göra ett uttalande om att de inte skall ta emot sådana pengar. Som det nu är har man accepterat att man fr.o.m. 1991 förlorar en massa medlemmar, men man behåller i stort sett det stora ekonomiska stödet man haft i alla år. I dag kan man på goda grunder säga att många av LOs medlemmar inte sympatiserar med socialdemokraterna, men de tvingas ändå att betala. Jag tycker att man i anständighetens namn skulle säga att pengar som är kollektivt uttaxerade inte tas emot av partiet. Om partiet får 800 000 kr. som frivilligt skänks av Kommunals medlemmar i Malmö kan man bara gratulera. Men i dag tvingar man dem att betala. Enda sättet att slippa betala är att gå ur fackföreningen, och det är tyvärr än så länge ett dåligt alternativ. Var finns moralen i detta sammanhang?
Herr talman! Om jag har förstått saken rätt är inte Sten Andersson i Malmö längre ute efter lagstiftning. Det gör saken något annorlunda. Medborgarskolan vägra att ta emot de kollektiva bidrag som moderata samlingspartiet ger den?
Herr talman! Jag förutsätter att de som läser eller studerar i Medborgarskolan accepterar att denna skola är en del av moderata samlingspartiet. Men när det gäller Kommunals medlemmar i Malmö är det annorlunda. Där finns i dag protestlistor med tusentals namn. Den enda chans man har att protestera är att skriva på en sådan lista. Men man tvingas betala om man inte väljer att ställa sig utanför fackföreningen, och det är tyvärr ett alltför drastiskt steg att ta. Jag tycker att ni socialdemokrater borde ha så mycket moral i kroppen att ni nu, när ni sagt nej till kollektivanslutningen, inte heller accepterar kollektivt uttaxerade pengar, där medlemmarna inte har en möjlighet att välja.
Herr talman! Jag noterar att Sten Andersson i Malmö anser att det är omoraliskt att frivilliga ideella organisationer på demokratisk väg beslutar om på vilket sätt de skall använda sina medel.
Herr talman! Det enda jag begär är enkelt och logiskt och något jag tror att de flesta ställer sig bakom. Vem som helst skall få lov att skicka pengar till och göra insatser för ett politiskt parti. Men låt det ske utifrån den egna övertygelsen. I dag tvingas man av Kommunal i Malmö att betala till socialdemokraterna även om man sympatiserar med centerpartiet, moderaterna eller kommunisterna. Alternativet är att lämna fackföreningen. När socialdemokraterna nu kände sig tvingade att säga nej till kollektivanslutningen, skulle ni då inte i samma veva kunna ha lika mycket moral i koppen så att ni sade nej till de pengar ni inte har fått frivilligt? Vi moderater tjänar rent politiskt på socialdemokraternas ställningstagande, men moraliskt tycker jag att ni borde ändra er.

Herr talman! Eva Goe s har frågat mig vad jag avser att göra för att hindra att vi i Sverige bidrar till att uran börjar brytas i Australiens nationalparker. Huvuddelen av det uran som används i Sverige köps från Canada och Australien enligt långsiktiga kontrakt. Vissa kvantiteter köps från andra länder för leverans inom kort tid, s.k. spotköp. År 1990 kom de svenska uranköpen från följande länder: Australien kommer från Rangergruvan i Sydaustralien. Det är de enda urangruvor som är i drift i Australien. Nordterritoriet, har upphört med sin produktion och avslutat exporten av sina tillgängliga reserver. Ingen av urangruvorna är belägen inom nationalparksområden. För brytning av uran i Australien gäller strikta miljöskyddsregler. Gruvföretagen är underkastade omfattande miljökrav enligt såväl nationell lagstiftning som av internationella organ rekommenderade hälso och säkerhetsregler. Tillstånd till uranbrytning ges av den federala regeringen. I samband med ansökan om tillstånd för uranbrytning måste gruvföretaget, i enlighet med de regler som gäller enligt den federala miljöskyddslagstiftningen, bl.a. redovisa en miljökonsekvensbeskrivning. Denna utgör sedan ett av underlagen för den prövning som sker i samband med hörande av allmänheten samt för de överväganden som den federala regeringen gör i anslutning till tillståndsprövningen. Om tillstånd ges är gruvföretagen, enligt de villkor för tillstånden som samtidigt meddelas, skyldiga att svara för miljöskyddsåtgärder inom områden över vilka de har kontroll. Myndigheterna kontrollerar noggrant att tillståndsvillkoren efterlevs av gruvföretagen. Mot bakgrund av den intensiva politiska debatt om uranbrytning som förts i Australien har labourpartiet, som är i regeringsställning, fattat ett principbeslut som innebär att brytning av uranmalm enbart tillåts i de tre gruvor som då beslutet fattades var i drift . Labourpartiet har också tillsatt en utredning med uppdrag att belysa alla aspekter av uranbrytning. Denna utredning beräknas bli färdig så att den kan diskuteras på partiets kongress i mitten av nästa år. Som jag nämnt krävs den federala regeringens tillstånd innan uranbrytning får ske. Den federala labourregeringens policy är att brytning av uran får fortsätta i de två gruvor som nu är i drift men att inga nya tillstånd till uranbrytning kommer att ges.
Herr talman! Tack för svaret, miljöministern. Jag grundar min fråga på en artikel i Dagens Nyheter den 30 november där Erika Bjärström meddelar att landets gruvindustri har fått klartecken att börja bryta i tre av Australiens nationalparker. Det skedde i samband med en internationell konferens världens största naturvårdsförening. Där säger man att aboriginerna, Australiens urinnevånare, var med och protesterade mot att man skulle börja bryta uran i Rudall River där de berörs i allra högsta grad. Nu säger Birgitta Dahl att det inte skall bli något starttillstånd. Det går stick i stäv mot vad jag har hört. Jag undrar därför om Birgitta Dahl har kontrollerat detta efter det att artikeln skrevs. Om man nu säger att detta är miljövänligt enligt miljökonsekvensbeskrivning osv., förstår jag inte varför vi inte har börjat bryta uran i Sverige. I Ransta gick uranbrytningen ut på att vi skulle tjäna 2 miljoner per svensk genom att bryta uran i vårt eget kulturlandskap under uranbrytningens ekonomiska storhetstid. Av någon underlig anledning stoppade man det, och det måste bero på att det icke är miljövänligt att bryta uran. Det enda vettiga är naturligtvis att stoppa kärnkraften och inte behöva importera uran. Importen av uran drabbar både urinvånarna i Australien och indianerna i Canada varifrån vi importerar mest uran, vilket deklarerats här. Dessutom importerar vi uran från Sovjet och enligt denna skrift också från Kina. Då frågar man sig om Kina exploaterar Tibet. Jag upplever det så, att det mest är små folkgrupper som blir utsatta och får sin mark exploaterad. Jag undrar om Birgitta Dahl har något svar på dessa frågor.
Herr talman! Ett av skälen till att vi skall avveckla kärnkraften är ju att den är och förblir miljöfarlig från början till slut. För den verksamhet som fortfarande finns kvar gäller det att vi måste bete oss så försiktigt som möjligt. Av det skälet sker huvudmängden av våra inköp från länder som har likartad syn som Sverige på miljöskyddsfrågor och som är pålitliga ur icke-spridningssynpunkt. Detta är väldigt viktigt. Det är också därför som inköpen huvudsakligen sker från Canada och Australien. Det är riktigt att delstatsregeringen i västra Australien har gjort detta ställningstagande, men det är den federala regeringen som avgör. Jag har mycket noggrant kontrollerat dessa uppgifter som kommer direkt från myndigheterna i Australien och den australiska ambassaden i Sverige, och den redovisning jag lämnade bygger på uppgifter jag har fått därifrån. Givetvis har vi också tidigare försäkrat oss om att brytning inte sker t.ex. i nationalparker eller på annat sätt som skulle kunna strida mot de krav som vi självfallet måste ställa.
Herr talman! I IUCN, den internationella naturvårdsunionen, har vi med representanter från SIDA och naturvårdsverket. Om denna fråga går vidare från delstatsnivå till statlig nivå, har vi då någon chans att genom dessa representanter påverka från regeringshåll och ingripa för att stoppa uranbrytningen? Det är ju ändå vi som indirekt skall importera uran från Australien. Jag kan inte tänka mig att miljöministern vill bidra till att vi skulle medverka till att dessa marker exploateras. En nationalpark måste fredas. Det var vad min första fråga gällde. Även om man följer reglerna för uranbrytning vet vi ju att när, bryter uran häller man på svavelsyra och det bildas slaggprodukter. Om man i genomsnitt bryter 1 ton malun kanske man får ut Det får enorma konsekvenser för miljön. Vi vet att indianernas marker i Canada är förstörda för tusentals år framåt.
Herr talman! Detta är en mycket viktig internationell miljöskyddsfråga. Vi har därför anledning att följa verksamheten, inte bara med tanke på att vi själva under begränsad tid, för kärnkraften skall ju avvecklas i Sverige, kommer att importera uran. Det är också en mycket viktig fråga att kontrollera ur kärnvapenspridningssynpunkt. Vi kommer att följa vad som händer på området utomordentligt noga, såväl nu som när kärnkraften är avvecklad i
Herr talman! Jag tar det som en intäkt för att miljöministern kommer att aktivt delta i de överläggningar som sker på internationell nivå för att stoppa uranbrytning och för att kärnkraften också kommer att avvecklas väldigt snabbt i Sverige, eftersom den inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.

Herr talman! Eva Goe s har med anledning av två händelser i Studsvik och Västerås frågat industriministern om hur incidenter och säkerheten vid kärnteknisk hantering följs upp. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag kan först konstatera att all kärnteknisk verksamhet i landet kräver tillstånd enligt lagen Statens kärnkraftsinspektion resp. statens strålskyddsinstitut är de myndigheter som utövar tillsyn enligt dessa lagar och som uppställer de villkor som krävs från säkerhets och strålskyddssynpunkt. Regeringen följer regelbundet myndigheternas arbete. När det gäller incidenter i kärnteknisk verksamhet har dessa myndigheter utarbetat ett detaljerat system för hur sådana skall rapporteras och redovisas av tillståndsinnehavarna samt metoder för analys och bedömning av händelser bl.a. med avseende på behov av eventuella åtgärder som kan erfordras. Den händelse i Studsvik som Eva Goe s refererar till inträffade vid föreskrivna rutinmässiga prov av styrstavssystemen vid R2-reaktorn. Två av sammanlagt sex styrstavar felfungerade vid ett fallprov för att verifiera reaktorns snabbstoppsfunktion. Dessa prov genomförs då reaktorn är avställd. Kärnkraftsinspektionen har utrett händelsen och har genomfört två inspektioner vid anläggningen med anledning av det inträffade. Åtgärder för att förhindra att denna typ av felfunktion upprepas har vidtagits, och skärpta rutiner för kontroll och rengöring av reaktorsystemen har införts. Kärnkraftsinspektionen har godkänt att reaktorn återstartas. När det gäller händelsen i Västerås, där tre behållare med uranhexafluorid föll av ett lastbilsflak under transport mellan Västerås hamn och ABB Atoms bränslefabrik, pågår fortfarande myndigheternas utredning av det inträffade. Jag kan dock rent allmänt konstatera att de behållare som används för transport av uranhexafluorid är utformade och anpassade för att kunna motstå olyckstillbud liknande det som inträffade i Västerås. De är också utformade för att kunna motstå större påfrestningar vid en olycka, inkl. en brand. Avslutningsvis vill jag understryka att regeringen självfallet följer såväl pågående säkerhetsarbete som inträffade olyckstillbud och oförutsedda händelser inom det kärntekniska området.
Herr talman! Jag tackar även för svaret på denna fråga. Jag ställer mig litet tveksam till om man verkligen följer upp dessa händelser. Varje gång det händer sådana här incidenter -- det har ju hänt förut i Oskarshamn den 24 juli 1987 när snabbstoppet kopplades ur -- säger man att personalen behöver mer utbildning osv. När nu incidenten i Studsvik inträffade sade man att det var det allvarligaste felet någonsin men att man skulle se över det. Sedan hände detta med behållarna som ramlade av i transporten, och då säger Sigvard Ljungkrantz, produktionschef på ABB Atoms kärnbränslefabrik, att de ställer högre krav hädanefter. Antingen skall man avvakta och titta, eller också skall man vänta med att utbilda människor. Detta är inte så lätt. Jag tror att det handlar om den mänskliga faktorn hela tiden. Den kan man inte operera bort. Det går inte att göra säkerheten säkrare, eftersom det alltid finns en människa bakom knappen, bakom datorn eller bakom ratten. När det gäller dessa behållare har jag också hört att de kan ramla ner från nio meters höjd, de skulle hålla för detta. Men tänk om det hade blivit en krock och en bil hade kört in i den. Då hade det räckt med en brand där temperaturen hade stigit upp till 57 grader för att de skulle explodera. På kärnbränslefabriken har det hänt fem allvarliga incidenter. Det kunde man läsa i kvartalsrapporten för första kvartalet 1989. Det enda som hjälper är att avveckla kärnbränslefabriken, de tolv kärnreaktorerna och även denna trettonde reaktor, Studsvik, innan några nya olyckor inträffar.
Herr talman! För några veckor sedan deklarerade jag i en debatt här i kammaren att just det förhållandet att man inte heller i Sverige kan utesluta risken för olyckor och att man tvingas till så extraordinära säkerhetsåtgärder är ett av de viktigaste skälen till att kärnkraften skall avvecklas. Jag vänder mig emot misstanken att vi inte skulle ta allvarligt på säkerheten i dag. Jag vill tala om för Eva Goe s och kammaren att varje gång någonting sådant här inträffar rycker säkerhetsmyndigheterna ut och gör utomordentligt noggranna studier. Jag ser även till att jag personligen får en utomordentligt noggrann och ingående redovisning av vad som har hänt och hur man har följt upp detta. När det gäller händelsen i Västerås pågår för närvarande utredning både av polismyndigheten och av kärnkraftsinspektionen. Jag vill inte avge något slutligt omdöme om detta förrän jag har fått en redovisning för vad man har kommit fram till där. Men jag kan försäkra att vi inte lämnar någonting åt slumpen när det gäller dessa utomordentligt allvarliga händelser.
Herr talman! Jag skall göra den här debatten kort. Jag vet att SKI skulle komma med en rapport cirka två veckor efter olyckstillfället. Olyckan inträffade den 27 november, så det har väl gått ganska exakt två veckor. Man är litet försenad kanske. Men jag vet också att det hände en olycka i Studsvik redan den 4 oktober. Jag undrar om den kanske var upphovet till vad som hände med styrstavarna. En isotopkapsel med fosfor 32 hade gått sönder, och frågan är om rester fanns kvar och om detta kunde ge upphov till att dessa två styrstavar inte fungerade.
Herr talman! Jag tänker inte stå och spekulera, utan jag håller mig till att ta reda på sanningen. Jag tycker inte att det gör så mycket om utredningen tar längre tid, om det är ett uttryck för att myndigheterna går igenom vad som har hänt med yttersta allvar för att därefter lägga fast villkoren för fortsättningen.
Herr talman! Jag skall nöja mig med dessa svar och avvakta utredningens resultat. Jag kommer att återkomma för att se vad som händer i den här frågan.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig vad regeringen tänker göra för att avveckla användningen av kadmium. Först vill jag erinra om att vissa av de avsteg från kadmiumförbudet år 1982 som naturvårdsverket har lämnat kommer att upphöra vid utgången av år 1992. Detta leder givetvis till en minskad användning. Regeringen avser att behandla frågan om åtgärder mot spridning av kadmium i miljön i den miljöpolitiska propositionen våren 1991.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga är att det har gjorts så litet på kadmiumområdet trots att kadmium är en av de allra giftigaste metallerna som vi förorenar naturen med. Begränsningsuppdraget som kemikalieinspektionen har lämnat under det här året innehåller inte någonting om kadmium. Det hänvisar bara till MIA. Jag undrar därför vad regeringen har gjort eller avser att göra. Kommer kemikalieinspektionen att få något nytt utredningsuppdrag? Kommer det verkligen några förslag i miljöpropositionen? Det var glest med det i förra propositionen 1988, trots att många kunskaper fanns redan då. År 1979 förbjöds ungefär 75 % av den kadmiumanvändning som då fanns. Förbudet sköts upp några år till 1982. Sedan dess har det gjorts väldigt många olika avsteg, som Birgitta Dahl också nämnde här. Jag undrar vad som kommer att hända med alla dessa avsteg, dvs. de som inte upphör 1992. Bör inte kemikalieinspektionen få i uppdrag att utarbeta en avvecklingsplan för kadmium, precis som för vissa andra kemikalier? Vad kommer att hända när det gäller nickelkadmiumbatterier? Där har det inte kommit några nya förslag från regeringen -- t.ex. ett förbud mot fastmontering av batterier och höga miljöavgifter -- trots att användningen ökat starkt. Vi har fortfarande en mycket besvärlig situation när det gäller handelsgödsel trots att koncentrationerna av kadmium har gått ner rejält i fosforgödseln.
Herr talman! Detta är ett av de genuint besvärliga områdena, och jag tror att Åsa Domeij och jag är överens om det. Först och främst är det inte sant att det inte har skett någon minskning av kadmiumanvändningen i förhållande till den vi hade för tio år sedan. Det har skett en mycket kraftig minskning från 125 ton per år till ungefär 20 ton i de varor som då var aktuella och som omfattas av den förordning vi diskuterar. På detta område kommer det att ske nästan en ytterligare halvering när de nuvarande undantagen upphör att gälla. Problemet är framför allt nickel-kadmiumbatterierna. Där är läget mycket besvärligt. Här arbetar regeringen med avsikten att i den miljöpolitiska propositionen lägga fram konkreta förslag med olika alternativ för hur man skall kunna komma till rätta med detta problem, eftersom det är mycket besvärligt. Utvecklingen på detta område har, precis som Åsa Domeij säger, exploderat och om inte ätit upp så i alla fall gröpt ur effekterna av andra insatser som gjorts för att minska användningen och spridningen av kadmium. Regeringen arbetar med olika alternativ var för sig eller i kombination med varandra, och jag tänker inte på detta stadium redovisa slutresultatet. Frågan är så genuint svår att det inte är självklart vilken väg som är den mest effektiva att gå.
Herr talman! Visst är frågan mycket svår. Jag tror att miljöministern missuppfattade mig litet grand när hon menade att jag sagt att ingen minskning har skett. Det jag menade var att man år 1979 beslutade om förbud mot 75 % av den kadmiumanvändning då. Men sedan dess har vi fått helt nya användningsområden, och framför allt nickelkadmium-batterierna. Det har fortfarande inte vidtagits några åtgärder, trots att vi i dag vet att det finns en del som man faktiskt kan göra, t.ex. att lagstifta mot fastmonterade batterier och att införa höga miljöavgifter. Samma sak gäller på handelsgödselsidan. Vi vet vad vi kan göra, och vi skulle kunna sänka koncentrationen av kadmium betydligt mycket mer i fosforgödseln, t.ex. genom mycket låga gränsvärden. Gödseln blir då litet dyrare, men inte så fruktansvärt mycket. Kommer regeringen när miljöpropositionen läggs fram med förslag på alla dessa områden, dvs. när det gäller handelsgödsel, de områden där användning av kadmium förbjöds år 1982 och batterier?
Herr talman! Åsa Domeij vet nog att spelreglerna är sådana att jag inte två månader i förväg kan stå och tala om vad som skall komma i propositionen. Regeringen arbetar -- vilket jag sade i mitt förra inlägg, och som jag nu upprepar -- mycket aktivt med att hitta effektiva åtgärder för att minska spridningen av kadmium. Vi är mycket bekymrade över den explosionsartade ökning av användningen av kadmium i nickel-kadmium-batterierna och också över situationen på gödningsmedelsområdet. Men hur de konkreta åtgärderna kommer att se ut, får Åsa Domeij vänta till i februari för att få reda på.
Herr talman! Min fråga gällde inte exakt vilka förslag som kommer, utan om det kommer några förslag på dessa tre områden. Just det faktum att frågan är svår kan kanske göra det ännu viktigare att regeringen ger kemikalieinspektionen ett nytt uppdrag att lägga fram en avvecklingsplan när det gäller användning av kadmium.
Herr talman! Rekommenderar Åsa Domeij att jag skall ge uppdrag om nya utredningar i stället för att vidta konkreta åtgärder?
Herr talman! Jag skulle naturligtvis allra helst se t.ex. ett totalstopp för all kadmiumanvändning år 1992. Det jag är litet rädd för är att det blir nya avsteg 1992, t.ex. att de bestämmelser om vissa undantag som går ut år 1992 förlängs, eftersom det kan visa sig vara ganska knepigt att avskaffa dem, och att det inte vidtas några åtgärder mot den övriga användning för vilken det just nu finns tillsvidaretillstånd. Eftersom det inte finns några förslag på kadmiumområdet från kemikalieinspektionen, kan man gissa att regeringen anser att frågan är litet för svår, och att man helt enkelt väntar med åtgärder.
Herr talman! Hans Leghammar har frågat mig hur länsstyrelserna och andra myndigheter skall uppnå riksdagens beslut om en 30-procentig utsläppsminskning av bl.a. kväveoxider, om man inte inför försök eller permanent lagstiftning med kvalitetsnormer. Beslut har redan tidigare fattats av regering och riksdag om en rad åtgärder som begränsar utsläppen av kväveoxider. Jag vill nämna att kväveoxidutsläppen redan år 1988 var lägre än 1980 års utsläpp. Inom regeringskansliet förbereds för närvarande en proposition om miljöpolitiken som kommer att läggas fram till vårriksdagen. I denna proposition kommer regeringen att redovisa förslag till åtgärder för att minska utsläppen av bl.a. kväveoxider. Vad gäller frågan om att införa kvalitetsnormer i lagstiftningen, har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté som bl.a. har till uppgift att se över denna fråga. Miljöskyddskommittén skall lägga fram ett principbetänkande redan den 1
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret, även om jag blev litet förundrad över det. Ministern nämner att beslut har fattats om åtgärder som begränsar utsläppen av kväveoxider. Men på den miljödag i Falkenberg som jag refererar till i min fråga, stod det helt klart att inom ett av de områden som är absolut mest belastade, nämligen Hallands län, har inte dessa åtgärder hjälpt. Man ser att man inte klarar de krav som regering och riksdag har fastställt, och man är därför litet undrande inför hur man skall klara av att uppnå riksdagens mål. Vi har från miljöpartiets sida gång på gång påjakat att man måste införa ett kvalitetsnormsystem som gör det möjligt att komma ner i de riktvärden som regering och riksdag fastställt. Om nu ministern inte är beredd att gå oss till mötes när det gäller dessa krav, vill jag gärna ha en diskussion om hur det skall gå till om man inte inför kvalitetsnormer.
Herr talman! Jag tror egentligen att vi talar förbi varandra i onödan. Jag tror att miljöpartiet och Hans Leghammar vet att det inte finns några genvägar, utan att det kommer att krävas mycket kraftfulla och hårdhänta ingrepp utöver de beslut som redan har fattats för att man framför allt skall nå fram till nivåer som motsvarar vad människors hälsa och naturen tål. De beslut som vi hittills har fattat är etapper på vägen mot sådana mål. Vi inbillar oss inte att en 30-procentig minskning räcker, särskilt inte i södra och västra Sverige. Men även detta mål kommer vi att ha svårt att klara. Jag anser att man måste ta verkligheten med i beräkningen. Regeringen kommer om ett par månader att återkomma till riksdagen med förslag på detta område för att till det yttersta anstränga oss att uppnå de redan uppsatta målen och sedan kunna gå vidare. Jag vill erinra om att i det miljöpolitiska program som socialdemokratiska partiets kongress fastslog, var utgångspunkten just att målen i fortsättningen inte skall vara utsläppsrelaterade, utan miljörelaterade. De skall utgå från vad hälsan och miljön tål. På en del områden kan det ta sin tid att nå dit, eftersom naturens lagar är sådana att förändringar både till det sämre och till det bättre tar tid. Men detta är naturligtvis de långsiktiga mål som gäller för regeringens arbete.
Herr talman! Lantbruksnämnden i Hallands län har gjort den bedömningen att man för att vända trenden när det gäller kvävebelastningen i Hallands län kommer att få vänta ända till 2000-talet, om man inte får mer verkningsfulla styrinstrument än dagens. Det är den debatten som jag vill lyfta fram. Lantbruksnämnden gav ett varningens tecken under den miljödag man hade i Falkenberg.

Herr talman! Det finns alla skäl att varna för risker i denna situation, men det är inte sant att utvecklingen inte har vänts. Det har den. Nu betyder det allt mindre vad vi själva gör i Sverige, och särskilt i sydvästra Sverige, och alltmer vad som kommer in från omvärlden. En av de saker man har konstaterat är att ungefär 60 % av övergödningen i havet sannolikt förorsakas av luftburna föroreningar. I just Västerhavet utanför Hallandskusten kommer de flesta av dessa föroreningar från resten av Europa. Detta är ett problem som vi endast kan göra någonting åt genom ett internationellt samarbete som måste bedrivas med yttersta intensitet, samtidigt som vi skärper våra egna åtaganden.
Herr talman! Jag håller med miljöministern om att det internationella sammanhanget är viktigt i dessa frågor. Det får inte innebära att vi smiter från vårt egna nationella ansvar. Det finns många satsningar på västkusten som går motsatt väg, dvs. genererar mer trafik och mer utsläpp. Därför vill jag föra in frågan om generella föreskrifter i miljöskyddsområdet, som vi t.ex. har i Laholmsbuktens avriningsområden. Som jag ser det är det konflikt med tillåtlighetsreglerna i miljöskyddslagen och koncessionsnämndsprövningar. Vi har i flera fall haft problem med att de har gått emot varandra. Jag kan inte se någon annan väg att gå än att införa kvalitetsnormer för att komma ifrån detta. Nu fick vi ett halvt löfte om kvalitetsnormer som tilläggsdirektiv i partiledardebatten i höstas. Jag skulle bli mycket nöjd om jag kunde få verifierat att det är på gång med kvalitetsnormer som tilläggsdirektiv i miljöskyddslagkommitteen.
Herr talman! Jag har redan sagt att kommittén liksom regeringen arbetar med den uppgiften. Frågan om hur dessa direktiv i detalj skall utformas skall vi återkomma till. Utredningen har fått i uppdrag att redovisa ett principbetänkande senast den 1 februari 1991. I samband med miljöpolitiska propositionen skall vi kunna ta principiell ställning till det fortsatta arbetet. Vi driver denna linje nationellt och internationellt mot det som Hans Leghammar kallar för miljökvalitetsmål. Jag kallar det att vi skall utgå från vad hälsan och miljön kräver. Det är det arbete som vi bedriver både nationellt och internationellt.
Herr talman! Jag tackar för det förtydligandet. Det har varit svårt att få klara direktiv om att det sker en vändning. Det har varit ett motstånd mot att införa det vi kallar för kvalitéetsnormer, där man ställer kvalitetskrav på vad naturen egentligen tål i ett visst område och föreskriver att all lagstiftning måste följa detta. Jag tog upp den motsättning som finns mellan de generella föreskrifterna för miljöskyddsområdet och t.ex. tillåtlighetsreglerna i miljöskyddslagen. Det problemet försvinner om vi får kvalitetsnormer. Jag tackar för svaret och hoppas att vi verkligen får en skrivning med kvalitetsnormer i tilläggsdirektiv och i miljöpropositionen.
Herr talman! Det var precis det som låg till grund för den s.k. Ronnebydeklarationen om Östersjön. Om Hans Leghammar studerar den finner han att regeringsscheferna utgår där från vad som krävs för att Östersjöns miljö skall återställs, så att människor, djur och växter kan leva ett normalt liv utan att på något sätt utsättas för risker.
Herr talman! Jag har hört alla dessa vackra ord många gånger. Men jag har också sett att det inte har skapats några verkningsfulla regler. Vi ser också vad som håller på att hända i mitt hemområde. Där har man satt upp vackra mål som inte går att uppfylla med den trubbiga lagstiftning som finns i dag. Det är glädjande att se att trenden åtminstone till ord, jag hoppas också i skrift, har börjat vända.

Herr talman! Lars Norberg har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att ändra inriktningen på energiverkets arbete. Statens energiverk ingår bland de myndigheter som på försök tillämpar treårsbudget. Nuvarande budgetram för verket omfattar perioden 1990 90:90, NU40, rskr.337) ställer de energipolitiska riktlinjerna stora krav på samhällets totala satsningar på energiteknisk forskning och utveckling i framtiden. Energiforskningsprogrammet syftar främst till att stödja kompetensuppbyggnad på områden som är av betydelse vid omställningen av energisystemet. Det är i första hand ett ansvar för staten att bygga upp och vidmakthålla kompetensen inom universitet och högskolor. Kraftföretagen och andra industriella aktörer bör liksom hittills aktivt svara för att utveckla och kommersialisera ny energiteknik. De statliga myndigheterna med ansvar inom energiforskningsprogrammet bör dock ha ett övergripande ansvar för att i samverkan med kraftföretagen m.fl. följa och främja teknikutvecklingen inom sina resp. områden. Enligt riksdagens beslut har statens energiverk också givits ett övergripande ansvar för att samordna genomförandet av olika program och stödformer inom de ramar som anges i statsmakternas beslut. Programansvaret innefattar i princip hela utvecklingsprocessen från forskning till kommersialisering av ny energiteknik. En annan av energiverkets huvuduppgifter är planerings och utredningsverksamhet inom energiområdet. Vidare pågår arbetet med programmet för effektivare användning och ersättning av el enligt de riktlinjer som riksdagen godkände i juni 1988. Vad beträffar organisationen av statens energiverk vill jag erinra om det beredningsarbete som pågår inom regeringskansliet inför en proposition med förslag till åtgärder inom det näringspolitiska området som avses föreläggas riksdagen under våren 1991. Arbetet avser att utreda om det går att öka samordningen av den verksamhet som bedrivs vid styrelsen för teknisk utveckling, statens industriverk och statens energiverk. Detta i syfte att öka effektiviteten.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen avser att införa likvärdig beskattning av fossila bränslen oavsett till vilket ändamål bränslet förbränns. Bakgrunden till frågan är de nuvarande skattebestämmelserna som bl.a. innebär att den som producerar beskattningsbar elström får dra av eventuella skatter beträffande det bränsle som åtgått för elproduktionen. Denna regel syftar till att undvika dubbelbeskattning. Effekten av de skatteregler som tillämpas vid elproduktion har kritiserats. En rad förslag till åtgärder, olika bidragssystem m.m., har framförts, bl.a. från miljöavgiftsutredningen där Roy Ottosson själv deltog. Han är därför väl informerad om svårigheterna att skapa ett styrsystem som undviker alla negativa effekter. För närvarande arbetas med förslag inom bl.a. det område som Roy Ottosson tagit upp. Jag är därför inte nu beredd att närmare kommentera vilka åtgärder som kan vara lämpliga.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Elskatten har samordnats med energiskatten för undvikande av dubbelbeskattning. Men detsamma gäller för inte koldioxidskatten, som är en tillkommande miljöskatt. Det var det som man i miljöavgiftsutredningen bekymrade sig över. Det fanns en stark minoritet som ansåg att man skulle beskatta koldioxid direkt, även när det gäller bränsle som används för elproduktion. Majoriteten antog inte det förslaget, utan föreslog ett bidragssystem i stället. Skälet till besvären är att biobränslen annars missgynnas. Det blir mindre beskattning på olja för uppvärmning än som används för elproduktion. Det är märkligt, eftersom det är mindre effektivt att använda olja till att framställa el. Den har då bara 40 % Jag hörde på radionyheterna i morse att man även inom EG diskuterar dessa frågor och överväger att lägga koldioxidskatt på fossila bränslen och även på sådana bränslen som används för elproduktion. En följdfråga är då: Om EG lägger koldioxidskatt även på olja för elproduktion, skulle Rune Molin kunna tänka sig att göra det även i Sverige?
Herr talman! Skälet till att man inte lade skatter på elproduktion med hjälp av kondenskraftverk berodde på att man skulle driva upp elpriset, vilket skulle skapa problem för konkurrenskraften med industrin i andra länder. Får vi en beskattning av det slaget på elproduktionen i våra konkurrentländer ändras naturligtvis förutsättningarna för att beskatta också den elproduktionen. Det är konkurrenssituationen som är avgörande. Det är det som har gjort det så svårt att hitta ett bra system. Vi håller på att studera den beskattningssituation som för närvarande finns i Europa och försöker hitta en lösning. Det är naturligtvis angeläget att vi kan klara kraftvärmen och konkurrenskraften gentemot kondensproduktionen i Europa.
Herr talman! Kraftvärmen är en annan aspekt som är intressant. Jag pratade nyss med mina partivänner i Västerås. Där har man just fastställt taxorna på kraftvärmen från kraftvärmeverket där som är koleldat. Där har man fått en prisdifferens gentemot elvärmen på endast 8 öre per kilowatt. Man beräknar att det behövs en differens på ca 20 öre per kilowatt för att vara säker på att de enskilda konsumenterna skall välja värmen från kraftvärmeverket och inte eluppvärmningen. Det kan leda till att de går över till eluppvärmning i Västerås, vilket vore mycket olyckligt med tanke på den kommande kärnkraftsavvecklingen och energihushållningen. Detta är ett konkret exempel på hur koldioxidskatten slår snett och gynnar eluppvärmning framför bränsleuppvärmning. Här måste snabba åtgärder till om detta skall förhindras. Man är redan sent ute. Min följdfråga till industriministern är om regeringen på kort sikt avser att göra någonting åt just detta problem.
Herr talman! Den här frågan ingår i de förhandlingar som för närvarande pågår. Hur dessa förhandlingar slutar kan jag inte uttala mig om i dag. Men frågan finns alltså med, så den är i högsta grad aktuell.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att alla elever skall få den undervisning de har rätt till enligt gällande läroplan. Frågan är ställd med utgångspunkt i rapporter inom det internationella utvärderingsprogrammet. Ett av syftena med det internationella programmet för utvärdering är att rapportera om tillståndet i den svenska skolan till riksdag och regering. Jag anser det väsentligt att inte ta upp detaljer från den nationella utvärderingen och behandla dem lösryckta från sitt sammanhang. Man måste, enligt min mening, i stället försöka få en så total bild som möjligt av skolans verksamhet, eller den del av skolans verksamhet det gäller. De forskare som utarbetat rapporten varnar för alltför långtgående slutsatser om innehållet i den samhällsorienterade undervisningen utifrån det material som rapporten bygger på. Man planerar därför ytterligare studier för att få en heltäckande bild av hur mellanstadiet arbetar med de samhällsorienterande ämnena. Att det finns brister i lärarnas utbildning vad gäller att bedriva den form av undervisning det här är fråga om har redan tidigare uppmärksammats. Avsikten med den nu inledda kompletteringsfortbildningen med inriktning mot orienteringsämnen är ett försök att råda bot på dessa brister, liksom de reformer för grundutbildning av lärare som också beslutats. Effekten av dessa kompetenshöjande åtgärder har givetvis ännu inte kunnat få genomslag i skolorna. En annan åtgärd som kommer att få direkt betydelse för undervisningen är självfallet det förestående läroplans och kursplanearbetet. Det kommer att inriktas mot en tydligare beskrivning av målen och en mer konkret uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen. En ökad tydlighet därvidlag kommer att ge bättre garantier för att elever får den undervisning de har rätt till enligt läroplan och kursplaner.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. När jag i våras frågade skolministern om vilka åtgärder han tänkte vidta för att alla elever skall få den undervisning de har rätt till enligt läroplanen svarade skolministern att han inte tänkte agera på grundval av en enstaka rapport, trots att detta ingick i den nationella utvärderingen. Denna rapport hade avgetts av seriösa forskare, och den visade att uppemot 30 % av eleverna i årskurs 4 och 5 inte får någon undervisning i samhällskunskap och religionskunskap. Nu har det kommit en sammanfattning av flera rapporter, där resultatet från i våras bekräftas. I praktiken råder det ett skolmonopol, och möjligheten för föräldrar att välja en annan skola är näst intill obefintlig. Man kan konstatera att läroplanen inte följs och att många elever blir utan undervisning i samhällskunskap och religionskunskap. Fram t.o.m. april månad saknades i var femte klass i årskurs 5 antingen religionskunskap, samhällskunskap eller båda ämnena. Detta är i allra högsta grad oroande. I NO-ämnena ingår mjukare områden som biologi och zoologi, medan ämnen som fysik, kemi och teknik är ovanliga. Det är oroande att skolministern inte anger vilka åtgärder han nu tänker vidta. Vad säger då lärarna? Jo, de talar om bristen på resurser, klagar på undervisningstiden och på elevgruppernas storlek. Vidare klagar de på bristfällig utbildning och önskar mer fortbildning. De ämnen som åsidosätts är sådana ämnen som lärarna tycker är svåra att undervisa i. Samtidigt understryker rapporten faran med blockläsning, som består i att vissa ämnen och moment betonas på bekostnad av andra ämnen. Jag vill fråga skolministern: Avser skolministern att vidta åtgärder för undvikande av att vid blockläsning vissa ämnen betonas medan andra skjuts åt sidan?

Herr talman! Jag tror att de flesta som under de senaste året har följt skoldebatten har märkt att det just nu genomförs en lång rad förändringar, som alla syftar till att stärka lärarnas ställning i professionellt avseende. För att det skall fungera och passas in i ett nationellt likvärdigt skolsystem krävs i sin tur att läroplanerna är väldigt tydliga och att det sker en utvärdering. Detta har tidigare saknats. Den utvärdering som nu görs av skolöverstyrelsen kan snarast liknas vid ett stort forskningsprogram, och den visar på en del brister. Innan man drar definitiva slutsatser av denna utvärdering tycker jag att man skall lyssna till forskarna, som nu, liksom i våras, varnar för att dra alltför långtgående slutsatser av det material som Ann-Cathrine Haglund baserar sina frågor på. Detta kan emellertid lämnas åt sidan. Det viktiga är frågan i det långsiktiga perspektivet om vart vi är på väg. Här bedriver regeringen ett arbete som alldeles uppenbart är inriktat på att göra målen för skolan tydligare och på att etablera ett utvärderingssystem -- något som tidigare har saknats. I morgon kommer riksdagen att ställa sig bakom den typen av synsätt. I vår kommer sedan direktiv till nya läroplaner för såväl grundskola som gymnasieskola. Kombinerat med detta finns förslag om en omfattande kompletteringsutbildning. I detta avseende saknas verkligen inte åtgärder från regeringens sida. Som jag tidigare sade, herr talman, vore det litet oklokt att mitt inne i en så omfattande reformperiod rycka loss enstaka rapporter från ett nationellt forskningsprogram och lägga dem till grund för en ändring av skolpolitikens inriktning. Vi vet vart vi är på väg. Då finns det inte någon anledning att ändra kursen. Det utvärderingsarbete som nu pågår inom skolöverstyrelsen kan komma att bli mycket värdefullt som underlag för läroplansöversynerna. Herr talman! På den här punkten vill jag bara säga att de riktlinjer som regeringen har dragit upp håller som bäst på att fullföljas.
Herr talman! Skolministern sade att regeringen vet vart den är på väg. Problemet är ju att vi inte vet det. Visst har det genomförts en lång rad förändringar. I bl.a. två stora propositioner har skolministern föreslagit att skolan skall kommunaliseras. Men dessa stora organisationsförändringar föreslås ju utan att vi vet ett enda dugg om mål och läroplaner. Det som är allvarligt är att dessa forskningsrapporter har visat att innehållet och kvaliteten i det som barnen lär sig, de kunskaper och färdigheter som de får, inte är tillfredsställande. Detta bekräftar precis det som många debatter här i riksdagen har handlat om och som vi moderater har varnat för. Regeringen genomför en massa förändringar, men man säger ingenting om målen och om läroplanerna. Dessa förutsättningar skulle ha förelegat innan man tog ställning till kommunalisering av skolan och förändring av statsbidragssystemet. Det är precis detta som vi har efterfrågat.
Herr talman! Jag tror inte att fru Haglund ordentligt har läst de propositioner vilkas förslag riksdagen i morgon skall behandla. Om fru Haglund hade gjort det, hade hon ju fått klart för sig att det som hon kräver faktiskt är det som riksdagen i morgon skall ta ställning till. I den skolpolitiska strategi som regeringen har tillämpat har det ingått ett stegvis förflyttande av ansvaret för verksamheten ut till klassrummen, till medvetna professionella. Detta skall i sin tur garanteras i ett nationellt likvärdigt system utifrån mycket tydliga läroplaner. Det är första gången detta sker, och utmärkande för situationen är att nu utvärderas ett styrsystem och ansvarssystem som inte har lyckats på den punkten. Detta styrsystems och ansvarssystems främsta tillskyndare och försvarare har ju varit fru Haglund och hennes partikamrater. Retoriken, Ann-Cathrine Haglund, är på intet sätt i överensstämmelse med handlingarna, och det är väl inte särskilt ovanligt när det gäller moderata samlingspartiet.
Herr talman! Jag skulle kunna kvittera och säga att skolministerns retorik är mycket tjusig, men när det gäller innehållet och formuleringen av målen i läroplanerna vet vi inte ett enda dugg. Skolministern är väldigt bra på att flytta klossar och på att flytta beslutsrätten och inflytandet från en grupp politiker till en annan. Men när det gäller innehållet, kvaliteten, kunskaperna och färdigheterna vet vi ingenting. Däremot vet vi att rapporter från den nationella utvärderingen har visat på betydande brister. En slutsats som man definitivt kan dra är att det behövs mera av en lärarutbildning som bygger på ämnesstudier. Det behövs en fortbildning som är ämnesinriktad. Tydliga mål skall vi ha. Det är särskilt viktigt när man förlägger ansvaret långt ut. Problemet är i dag att skolministern förlägger ansvaret hos de kommunala skolpolitikerna, inte ute i skolorna, och att vi inte har fått tydliga mål och läroplaner.
Herr talman! Fru Haglund får bestämma sig. Antingen är det jag säger tjusigt, eller också är det så katastrofalt som hon beskriver det. Jag föredrar att hon tycker att det på något sätt är katastrofalt, eftersom det inte vore bra om jag var helt överens med Ann-Cathrine Haglund. Jag delar nämligen inte hennes uppfattning och synsätt när det gäller skolans verksamhet, långt därifrån. Att fru Haglund säger att jag bara skulle flytta klotsar och göra den typen av låtsasförändringar innebär att hon inte alls har förstått den oerhörda förändring som nu sker i den delen av den gemensamma sektorn som skolan utgör. Väldigt många lärare och skolledare är mycket djupt engagerade i denna förändring, som kommer att leda fram till en dynamik, en utveckling av skolan utifrån ett professionellt perspektiv. Det skall dock inpassas i ett nationellt system som läroplanerna skall garantera. Detta finns beskrivet i två propositioner som har levererats till riksdagen. Det är en skolpolitisk strategi, fru Haglund. Denna skolpolitiska strategi är naturligtvis litet svår att hantera för ett oppositionsparti. Det kräver att man har ett alternativ, och det alternativet har inte redovisats. Då passar det bra att rycka ut enskilda rapporter ifrån en nationell utvärdering som skolöverstyrelsen har gjort.
Herr talman! Det är klart att det är en strategi. Men det är en strategi som saknar målformuleringar. Det är en strategi som saknar formuleringar i läroplaner. Det är en strategi som inte talar särskilt mycket om vilka kunskaper och färdigheter som eleverna skall ha. Det är en strategi som flyttar inflytandet från riksdagens politiker till de kommunala politikerna. Det är en strategi som inte ger föräldrarna särskilt mycket bestämmanderätt och möjlighet att välja skola. Det är en strategi som absolut inte tar upp kunskaper och färdigheter, vilket vi moderater anser vara det viktigaste i skolan. Skolans huvuduppgift, att förmedla kunskaper och färdigheter, är överordnad andra uppgifter. Den uppgiften måste tydliggöras och klart läggas fast i målen för skolan och i läroplanerna.

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark har frågat mig -- utifrån tidningsuppgifter -- om jag ämnar föreslå att statens skola för vuxna i Norrköping skall upphöra 1992 och i så fall hur de elever som i dag utbildas där i framtiden skall få utbildning. Den framtida vuxenutbildningen kommer att behandlas i en särskild proposition som för närvarande bereds inom regeringskansliet. I denna kommer såväl statens skolor för vuxna som andra vuxenutbildningsformer att tas upp. Regeringen beräknar att förelägga riksdagen propositionen omkring den 20 februari.
Herr talman! Det finns inte så mycket substans i svaret. Allt jag egentligen får veta är att statsrådet kommer att ge litet mera besked den 20 februari. Det är väl ändå inte enbart en tidningsanka att dessa uppgifter har läckt ut. Jag förstår att statsrådet ändå har informerat rektorn för statens skola för vuxna i Norrköping och kommunalrådet, och att det finns tankar på en nedläggning. Detta är bakgrunden till min fråga.

Herr talman! Svaret på frågan är således att jag kommer att utveckla dessa frågeställningar i en proposition i februari. Det är det svar som jag kan och skall lämna på den direkta frågan. Däremot kan vi föra ett principiellt resonemang om hur vuxenutbildningen har och kommer att utveckla sig och hur statens insatser skall ses i det sammanhanget. Det är inget tvivel om att vi i framtiden kommer att ha behov av någon typ av statlig insats som gör det möjligt för människor, framför allt i mycket avlägsna delar av landet, att få tillgång till en kvalificerad vuxenutbildning. Modern teknik borde kunna användas i ett sådant perspektiv. Det perspektivet tar jag in när jag för resonemanget om framtiden för statens skola för vuxna och annan vuxenutbildning. Dessa frågor skall ses utifrån den enskildes perspektiv och utifrån behovet av kompetenshöjning såväl i regioner som i näringslivet. Det resonemanget kommer att föras i propositionen. De enskilda, sakligt inriktade detaljfrågorna kan jag inte gå in och svara på nu. Det tror jag också att Karl-Göran Biörsmark förstår.
Herr talman! Av det resonemang som statsrådet nu för förstår jag att det finns en insikt om att det finns grupper i vårt samhälle som är beroende av denna typ av skolform. Det gäller personer i glesbygd, jag har nämnt dem. Det finns dock andra grupper, t.ex. interner i våra kriminalvårdsanstalter, funktionshandikappade och en rad människor som jag knappast tror klarar utbildningen i den traditionella komvuxorganisationen. Om man har en insikt och ett medvetande om att statens skola för vuxna fyller en uppgift, tolkar jag det som om den kommer att leva vidare i någon form. Att statsrådet inte kan ge mig mer besked i dag är beklagligt. Det oroar dem som i dag studerar vid statens skola för vuxna. Kan statsrådet i dag inte skicka med något mera som svar till lärarna och framför allt till de elever som i dag studerar vid statens skola för vuxna i Norrköping och

Herr talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att underlätta för utländska studenter i Sverige inom ramen för högskoleutbytet i det s.k. Erasmusprogrammet. Naturligtvis kan det tänkas finnas någon svensk myndighet som ännu inte har börjat fundera på vad närmandet till EG kan komma att få för praktisk innebörd för dess eget vidkommande. Men på det hela taget tror jag att Ulf Melin oroar sig i onödan. De myndigheter det här gäller är redan i full färd med att utarbeta erforderliga rutiner. Utgångspunkten för förberedelserna är den enda rimliga i sammanhanget. Tillresande forskare och studenter, som vill arbeta eller studera vid någon svensk högskola under ett begränsat antal månader, måste kunna få ett snabbt besked. Jag har fullt förtroende för dem som arbetar med detta. De kommer säkert att kunna skapa en ordning, som uppfyller högt ställda krav på enkelhet och smidighet. I praktiken kommer svenska forskare och studenter förmodligen att möta större problem vid sina motsvarande studievistelser på andra håll i Europa. Detsamma gäller i tillämpliga delar också bostadsfrågan. Såvitt är mig bekant är högskolorna, studentkårerna, studentbostadsstiftelserna och de berörda kommunerna väl införstådda med vad ett växande utbyte med andra länder kommer att fordra. Det positiva intresset för EG på alla håll i vårt samhälle borgar för att tillbörlig generositet och solidaritet kommer att vara för handen. Försörjningen med bostäder för forskare och studenter är i dag ingen fråga för staten. Inte heller i framtiden behöver den bli det, bedömer jag.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på mina frågor. Det är bra att EGs ministerråd släpper in Sverige och EFTA-länderna så att man kan börja förhandla om Erasmus. Det är viktigt för Sverige och för våra studenter. Men det är också viktigt för utvecklingen i Europa. Jag måste säga att jag är något förvånad över svaret. Jag har alltid uppfattat de svar som Bengt Göransson lämnar som seriösa, och jag har också uppfattat att han vill föra en allvarligt menad debatt. Jag erinrar mig att Bengt Göransson i en interpellationsdebatt om lärarutbildningen använde idrottens språkbruk och talade om att man höjt ribban. I det här fallet tycker jag att han tar frågan med en klackspark. Det är inte nog med det. Han är också off-side. Meningen är att svenska studenter skall kunna komma ut i Europa. Det rör sig om ungefär 2 000 studenter. Samtidigt skall vi ta emot lika många i Sverige. Vi får hoppas att svensk högskola och universitet har en sådan standard att utländska studenter också vill komma till Sverige. Men vi vet samtidigt att statens invandrarverk skall ge uppehållstillstånd. Universitetskanslerämbetet skall pröva behörigheten. Dessutom skall universiteten blanda sig i detta, eftersom de är kursansvariga. Vi vet om att det finns en ganska stor byråkrati på det här området, och det har förekommit tidningsuppgifter och annat om detta. Man kan väl som statsråd inte vara bara ett åsynavittne till denna tingens ordning, utan man måste väl som statsråd även ta initiativ till att sådant här fungerar. Jag är naturligtvis medveten om att det är kommunerna och universiteten som har ansvaret för bostadsfrågan. Men jag vet också att svenska institutets ordförande Anders Claesson har skrivit till regeringen och ställt frågor om hur man skall lösa bostadsfrågan.
Herr talman! Jag vet inte om jag med mitt uttalande om att höja ribban förra gången som vi diskuterade lockade in diskussionen på klacksparkar och off-side. Men jag skall inte föra debatten längre in på fotbollens område. Det som jag har tillåtit mig att konstatera i mitt svar på en fråga -- i vilken det antyds att vårt land har en stor byråkrati som gör att det, om jag har uppfattat frågan riktigt, skulle bli näst intill omöjligt för utländska studenter att studera i Sverige -- är att de svenska myndigheterna är i full färd med att förbereda för utländska studenter att kunna studera i Sverige. Sedan anade jag, men det är möjligt att jag på den punkten feltolkar frågeställaren, en antydan om att byråkratin i vårt land skulle vara värre än i de länder till vilka våra studenter skall åka. Då noterar jag att EG kommissionen, såvitt jag vet, inte är den mest byråkratifria institutionen i världen. I fjol kunde jag få ansökningshandlingarna för det s.k. COMETT-programmet med ett tjockt häfte med ansökningsblanketter vars ifyllande man inte klarar om man inte har bilagan Guide for applicants med ytterligare ett femtiotal sidor där det framgår hur man skall fylla i de blanketter som omfattar ett sjuttiotal sidor, om jag har räknat rätt, av ansökningshandlingar. Det är alltså en ganska stor byråkrati som man har att möta i det stycket. Då tycker jag att vi med en viss tillförsikt kan förutsätta att våra myndigheter skall kunna klara att förenkla, eftersom de som ideal i sitt förenklingsarbete kan ha den ganska stora byråkrati som vi möter i
Herr talman! När det gäller COMETT får man väl hoppas att den svenska byråkratin inte kommer att innebära att de utländska forskare och studenter som kommer till Sverige på stipendium skall behöva få en sådan diger lunta. Såvitt jag kan förstå skall universitetskanslerämbetet, invandrarverket och arbetsmarknadsstyrelsen träffas för att gå igenom hur man skall förfara när man skall ta emot utbytesforskare. Jag hoppas att man föregår med gott exempel i det fallet. Statsrådet säger att det pågår ett arbete mellan universitetskanslerämbetet och statens invandrarverk när det gäller rutinerna för Erasmus. Jag undrar hur långt detta arbete har kommit?
Herr talman! Jag kan försäkra Ulf Melin att rutinerna för godtagande av studenter kommer att vara utomordentligt praktiska och hanterliga, så att ingen tid går förlorad.
Herr talman! Universiteten kommer ju att teckna avtal med de olika europeiska universiteten. Vore det då inte möjligt att ha en myndighet eller en handläggare? Måste man i detta fall blanda in dels det universitet som skall ta emot studenterna, dels universitetskanslerämbetet, dels statens invandrarverk? Har statsrådet inte några tankar om hur man skall kunna lösa den frågan? Jag tror att detta kommer att bli ett problem. Statsrådet kan väl inte vara nöjd med handläggningstiderna på statens invandrarverk. Jag är inte nöjd med dem. De är mycket långa. Jag vet att man har haft problem med stipendiater som har fått vänta mycket länge innan de har fått besked. Det kan vi inte vara nöjda med. Jag undrar även om statsrådet tänker vidta några åtgärder när det gäller vilket språk som undervisningen skall ske på. På våra universitet undervisas det i mycket liten utsträckning på andra språk. Det borde väl ske mer undervisning på t.ex.
Herr talman! När det gäller rutinerna vill jag understryka att jag inte ser det som vare sig det ansvariga statsrådets eller regeringens uppgift att vara blankettkonstruktör. Jag tror att det vore olyckligt. Då skulle regeringen bli ansvarig för varje eventuellt misslyckad blankett. Det politiska ansvaret och den politiska uppgiften är tvärtom att av de myndigheter som har denna uppgift kräva att handläggningen sker snabbt och hanterligt. Det kravet kommer jag att ställa på de berörda myndigheterna. Det finns alldeles uppenbart behov av att ge undervisning även på andra språk än svenska, även om jag tror att man måste inse att åtskillig undervisning vid våra universitet av praktiska skäl även fortsättningsvis måste ske på det språk som är vårt modersmål. Det finns ibland en litet drömsk föreställning i internationaliseringens värld om att allting i framtiden kommer att avhandlas på det engelska språket.

Herr talman! Det är juletid. Jag tycker att det låter som om ''midnatt råder, tyst det är i husen''. Utrikesministern säger att vi bara skall följa situationen. Det har inte kommit in 50 000 man i Östra Timor. Jag har med mig ett nyhetsbrev från Östtimor-kommittén. Där talas det om 40 000 män i en operation plus 60 000 östtimoresiska värnpliktiga i mars 1990. Kommittén har fått sin rapport från en australiensisk källa. Långa kolonner med trupper marscherade in i staden i slutna led, två krigsskepp dök plötsligt upp och landsatte ytterligare ett hundratal soldater. Folk var verkligen uppskrämda av vad som hände, de var skräckslagna. Det här är berättelser av en journalist som besökte Östtimor den 4 februari i år. Så säger utrikesministern att här har det rått fred och lugn sedan 1990-talets början. De brev som jag får allteftersom talar inte om lugn och ro. Från den observatör som vi har i IGGI har vi inte hört någonting, däremot från ordföranden i IGGI, Pronk. Han har efter sitt besök i Östtimor dragit in en del av biståndet till Östtimor på grund av de oroligheter som där finns och på grund av att mänskliga rättigheter kränks. Amnesty International har gång efter annan rapporterat om förföljelser. Bara sedan i påsk har hundratals personer slaktats, däribland kvinnor och barn. Jag förstår inte varför Sverige är så tyst. Varför skall vi ha en observatör i IGGI om vi inte någonsin säger något? Varför är det så tyst? Varför uttalar sig inte observatören? Utrikesministern säger att man kan ha olika källor. Men skicka dit en delegation från Sverige, inte från Portugal, och titta hur det verkligen är. Är det avmilitarisering? Har inte vi bidragit med våra vapen, eller använder man andra vapen just för att bekämpa Fretilin?

Herr talman! Det är klart att enstaka pusselbitar inte räcker för att ge en helhetsbild. För det första håller jag det för ytterligt osannolikt att EGs ambassadör i Sverige skulle sprida sina personliga åsikter i så pass grundläggande frågor. Det är väl något som regeringen i så fall får göra upp med EGs representation i Sverige. Det kan inte vara vanligt att en ambassadör sprider sina personliga åsikter. Han representerar EG-kommissionen. För det andra finns det många pusselbitar. Kohls och Mitterrands memorandum nyligen innehöll inslag om ett militärt samarbete. Fredsforskaren Björn Hettne säger enligt ett TT-telegram i dag att det är alldeles uppenbart, som han ser det, att man är på väg mot en militär union. The Economist har gjort en analys som visar att en majoritet av staterna i EG nu är för en militär union. När det gäller majoritetsbeslut om utrikespolitiken skulle läget enligt The Economist den 1 december vara åtta för majoritetsbeslut, bara två emot och två fortfarande osäkra. Trenden är ju ganska klar, eller hur, utrikesministern? Ett av de länder som Sverige tycks hänga upp sitt hopp på är Danmark. Utrikesministern var i försvar. Det var dock inte statsministern, utan Svend Auken som sade det. Om man läser andra danska tidningar, t.ex. Informasjon, av den 7 december, får man klart för sig att det inte finns något danskt förbehåll mot gemensam militär politik i EG. Det är klart, herr talman, att det handlar om en bedömning av många olika uppgifter. Regeringen gör en bedömning. Jag gör en annan bedömning. Många gör samma bedömning som jag. Men facit kommer ju förr eller senare, och det kan inte dröja så länge. Varför har man då inte kunnat invänta regeringskonferenserna? Varför kan vi inte vänta tills EG är färdigt med sin beslutsprocess i detta skede? Varför är det så förtvivlat bråttom, när man inte har klara besked i en så viktig fråga?

Herr talman! Det talas, mycket om EGs dynamik. Den har vi lagt märke till under ett antal år. Jag är faktiskt inte den ende som gör den bedömningen att mycket talar för att det blir också ett militärt samarbete; att det ligger i EGs dynamik. Då är ju frågan varför regeringen inte kan invänta mer klara besked innan man lanserar principbeslutet att gå med i EG. Det är ett väldigt högt spel man spelar. Tänk om det visar sig att det faktiskt är jag som gör den riktiga bedömningen. Om det visar sig inom bara några veckor eller månader att miljöpartiet gjorde den riktiga bedömningen och regeringen en felaktig bedömning, vad gör ni då?

Herr talman! Jag märker att utrikesministern inte har varit närvarande under dagens debatt, eftersom han kan säga att det beslut som i och för sig inte är fattat ännu men som väl dess värre kommer, icke är ett beslut om ansökan om svenskt medlemskap. Det finns de här som har sagt att det inte är ett definitivt beslut om att vi kommer att gå med. Men alla som har yttrat sig på partiledarnivå från de andra partierna -- särskilt Carl Bildt och Bengt Westerberg -- har varit överens om att detta blir ett beslut om att ansökan skall lämnas in. Det är helt klart att beslutet tolkas på det sättet. Men det är ju mycket intressant att utrikesministern inte tolkar det på det sättet. Jag är inte ute efter utrikesministerns skalp rent allmänt. Jag kan t.o.m. säga att med tanke på vad som eventuellt skulle kunna komma i stället är jag defintivt inte ute efter utrikesministerns skalp. Därför tycker jag att det vore ganska tragiskt -- även om jag naturligtvis gärna vill ha rätt -- om detta höga spel skulle resultera i att jag får rätt och utrikesministern visar sig ha fel och därmed har spelat bort sitt förtroende. Jag tycker det vore alltför pinsamt för att det skulle kunna få inträffa. Jag tycker att ni kunde ha skött detta litet skickligare.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Jag tycker dock kanske att den ger en litet glättad bild av den situation som råder när det gäller frågan om världssamfundets förhållande till vad som nu händer i Kina. Efter massakern på den Himmelska fridens Torg blev ju omvärldens reaktion mycket kraftig och Kina utsattes för en internationell isolering. Men sedan dess har tiden gått det har blivit en kris i Mellanöstern och en ockupation av Kuwait. Detta har lett till att Kina tycks ha tagits till nåder igen. Kina har ju ett avgörande inflytande i FNs säkerhetsråd, eftersom det är en av de permanenta medlemmarna. Det gör att det inte är lika intressant att kritisera Kina. Nu tänker jag inte framför allt på svensk politik utan mer på stormakternas politik i det här sammanhanget. Vad man nu tycker sig se är att Kina utnyttjar den situation som det befinner sig i tack vare krisen i Mellanöstern till att genomföra dessa rättegångar och de avrättningar som dess värre kan bli följden. Man undslipper den reaktion som normalt borde har blivit fallet. Det här är någonting som jag tycker är väldigt allvarligt. Jag tycker att Sverige borde känna ett ansvar att se till att kravet på respekt för mänskliga rättigheter inte är någonting som varierar med de världspolitiska konjunkturerna och de världspolitiska kriserna. Därför tror jag att det skulle behövas en mer högljudd markering av den svenska ståndpunkten än vad som just nu har redovisats av utrikesministern.

Herr talman! Det låter bra! Men utrikespolitik är ju, som utrikesministern naturligtvis mycket väl vet, inte bara att isolerat framförda svenska ståndpunkter utan att försöka bilda en internationell opinion för samma ståndpunkter. Det måste väl vara ett problem även för utrikesministern att framför allt västmakternas hållning nu är så utomordentligt försiktig när det gäller Kina. Jag tror inte att det mest beror på vädjanden från kinesiska intellektuella, utan det beror nog mest på behov av Kinas stöd för resolutioner i FNs säkerhetsråd när det gäller Det är mot den bakgrunden som det skulle behövas extra ansträngningar för att ändå väcka den internationella opinionen på den här punkten. Jag tror att utrikesministern delar min uppfattning att det ändå har varit förhållandevis tyst omkring frågan om politiska rättegångar i Kina. Viljan från världssamfundet att reagera -- då handlar det inte bara om isoleringsåtgärder, utan om att markera ett ordentlig avståndstagande -- har inte varit särskilt stark.

Herr talman! Mot den bakgrunden hoppas jag att det kommer ytterligare markeringar från den svenska regeringens sida och kanske också markeringar som kommer att höras och märkas tydligare. Vi får väl erkänna att inte heller de svenska uttalandena hittills har satt så väldigt tydliga spår i t.ex. massmedia. Den svenska inställningen har inte märkts särskilt väl. Men med tanke på den attityd som utrikesministern visar här kan man kanske se fram emot ytterligare och kanske tydligare och märkbarare markeringar också från den svenska regeringens sida.

Herr talman! I miljöpartiet är vi överlag nöjda med regeringens aktivitet när det gäller att underlätta för svenska medborgare som haft svårigheter att komma ur Irak att få resa hem i de fall då de så har önskat. Med anledning av den för landet pinsamma debatt som har pågått på visst håll vill jag göra den deklarationen. Här rör det sig om ett mycket speciellt fall som inte är exakt jämförbart med många av de andra fallen. Det är ett mycket besvärligt fall. Jag har ställt frågan, därför att det finns en rad komplicerande omständigheter. För att uttrycka det milt vill jag säga att anhöriga i Sverige inte är fullt nöjda. Jag tackar för svaret, men jag tycker nog att det är litet torftigare än vad som är nödvändigt, trots sakens komplicerade och känsliga natur. Jag vill ändå fråga utrikesministern om det finns någon möjlighet att hänga upp ett hopp på för de anhöriga i Sverige.

Herr talman! Jag skall inte försöka pressa fram besked som skulle kunna försvåra fallet, eftersom det är oerhört komplicerat. Det handlar kanske också bl.a. om olika syn på barns medborgarskap i samband med födseln. Jag konstaterar bara att det är mycket olyckligt att det, när vi har lyckats få en rimlig lösning på det s.k. gisslanfallet, fortfarande finns kvar fall som ändå i viss mån förgiftar stämningen mellan Sverige och kulturen där nere. Jag utgår ifrån att utrikesministern verkligen med kraft gör vad som över huvud taget kan göras.

Jag måste tyvärr påpeka att replikerna får omfatta högst en minut.

Fru talman! Jag får tacka utrikesministern för det medkännande och positiva svar som han har givit när det gäller synen på övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Sudan. Utrikesutskottet skrev i våras i sitt betänkande om de mänskliga rättigheterna att man önskade en uppsikt över förhållandena, och jag förmodar att de inlägg som Sverige gjorde i FN den 23 november var ett led i de signaler som utrikesutskottet avsåg. Jag skulle dock vilja veta om utrikesministern har några indikationer på att uttalandena faktiskt har givit någon effekt, i form av initiativ eller uttalanden från t.ex. MR-kommissionen, eller några andra konsekvenser. Utrikesministern talar i svaret också om hjälpaktioner som är på väg. För ett par veckor sedan fick jag ett brev från en god vän som arbetar på ett Röda kors-sjukhus i norra Kenya, alldeles invid gränsen till Sudan. Hennes beskrivningar av de skador som civilbefolkningen i södra Sudan utsätts för är fullständigt ohyggliga. Regeringen bombar byar bara för att skrämma befolkningen till tystnad och underkastelse. Nu har regeringstrupperna också förhindrat alla transporter över huvud taget, även av sårade och sjuka, vilket betyder att många dör på vägen eller aldrig ens kommer i väg till någon sjukvård. Har utrikesministern några indikationer på att de hjälpsändningar som nu planeras kommer fram och att man får lov att transportera dem?

Fru talman! I Amnestys senaste rapport talas särskilt om de övergrepp som riktas mot läkare och sjukvårdspersonal över huvud taget -- dvs. de människor som i någon mån skulle kunna lindra den svält, den terror och de sjukdomar som de här människorna utsätts för! I betänkandet från utrikesutskottet i våras nämndes en Amnesty-rapport som talade om 100 politiska fångar. I den senaste rapporten talas det om 250 fångar som utsätts för tortyr och annat lidande i olika former. Sudan har ju inte undertecknat tortyrkonventionen. Kan Sverige medverka till att på något sätt förmå Sudan att anta tortyrkonventionen?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

Fru talman! Margit Gennser har frågat mig om jag avser att medverka till att genom lagstiftning förbättra revisorernas möjligheter till insyn i kommunala bolag eller koncernbildningar. Mitt svar på frågan är ja. Enligt aktiebolagslagen skall varje bolagsordning ange föremålet för bolagets verksamhet. Är det ett kommunalt bolag måste ändamålet vara kommunalrättsligt godtagbart. Redan i dag är det en uppgift för bolagets revisorer att pröva om bolaget har drivits i enlighet med det ändamål som angivits i bolagsordningen. Det förslag till en ny kommunallag som för närvarande bereds i civildepartementet innehåller en ny regel om att kommuner och landsting i årsredovisningen skall ta in uppgifter om den verksamhet som bedrivs i kommunala företag, alltså en form av koncernredovisning. Remissutfallet är positivt, och även jag anser att mycket talar för en sådan regel. Jag är dessutom beredd att pröva om revisionens roll kan stärkas. Ett sätt kan vara att de förtroendevalda revisorerna får möjlighet att granska i vad mån ett bolags verksamhet drivs i enlighet med de beslut som kommunen har fattat om verksamheten.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är väldigt nöjd. Det är mycket sällan jag är det här i talarstolen, och vi strävar ju åt samma håll. Jag skall väl också bekänna att när jag satt i kommunallagutredningen var jag kluven inför tanken på kommunala bolag. Myndighetsutövning och kommunal verksamhet bör drivas i förvaltningsform. Tyvärr har utvecklingen länge varit att man använder aktiebolagslagen också för detta ändamål. Det var svårt. Efter historien med koncernbildning i Stockholm blev jag ännu mer tveksam. Jag sitter nu i stadsrevisionen i Malmö, och där tog tjänstemannarevisorerna också upp detta och påpekade att man i remisskrivelserna hade tagit upp frågan och preciserat hur man skulle kunna föra in koncernbegreppet i kommunallagen. Det hade vi inte preciserar ordentligt, och det det var därför jag ställde frågan. Jag vet ju att när man sitter uppe på toppen är det väldigt mycket information som man inte nås av. På en punkt ställer jag mig naturligtvis litet tveksam till svaret. Här sägs att man har för avsikt att föra in en form av koncernredovisning. Om jag får ge ett råd till statsrådet tycker jag att han skall ta fram de remissyttrandet som bl.a. kommer från landstingen och titta på själva paragrafen. I slutet av svaret står det att man skall pröva om revisionsrollen kan stärkas. Det är helt uppenbart att revisionens roll skall stärkas. Även på det finns synpunkter. Jag hoppas att statsrådet vill ta upp saken.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att jordbrukare skall få använda sina investeringsreserver för vissa andra investeringar än de som omfattas av lagstiftningens ändamålsbestämmelser. Bakgrunden är de ändrade investeringsbehov som jordbrukare kan komma att få som en följd av omläggningen av jordbrukspolitiken. Redan gjorda avsättningar får tas i anspråk enligt gamla regler. För investeringar som inte omfattas av lagstiftningen kan en investeringsreserv inte utnyttjas. Det kan mot bakgrund av den ändrade jordbrukspolitiken finnas skäl att överväga villkoren för att använda investerinsreserverna. Jag är emellertid inte beredd att redan nu inta någon ståndpunkt i frågan.
Fru talman! Jag tackar för svaret även om det inte var särskilt framåtsträvande. Anledningen till frågan är att det finns pengar i den allmänna investeringsreserven hos jordbrukarna, och den måste de använda på något sätt. Det är viktigt att de använder den till rätt ändamål. I svaret står att redan gjorda avsättningar får tas i anspråk enligt de gamla reglerna. Det är anledningen till min fråga. Sedan står det i svaret att investeringar som inte omfattas av lagstiftning inte kan utnyttjas i investeringsreserv. Det är det som är tokigt! Det är de vi vill ha en förändring av. Statsrådet konstaterar sedan att med den jordbrukspolitik vi har och med den ändring som har skett borde det finnas motiv för att göra en förändring. Det är det jag vill -- att man skall kunna använda dessa pengar till andra ändamål. Man skall kunna använda den t.ex. om man vill investera i att anlägga en energiskog eller skapa andra anläggningar som alternativ till den ordinarie jordbruks och livsmedelsproduktionen, eller t.ex. till att köpa stamdjur till köttproduktion. Man skulle kunna använda pengarna till att utbilda sig till något annat eller till att bygga upp och förbättra sitt pensionsförsäkringsskydd, som är bristfälligt för många jordbrukare. Det borde komma ett beslut eller någon form av besked, och det borde komma ganska snart. Statsrådet säger att han verkligen inte är beredd att redan nu inta någon ståndpunkt i frågan. Varför inte det? Varför kan han inte uttrycka en åsikt så att jordbrukarna kan få ett besked? Frågan är inte ny, utan den har tagits upp många gånger i flera år. Egentligen borde regeringen ha kunnat tänka över saken. När kommer statsrådet att kunna ge ett besked?
Fru talman! Jag har tagit del av den skrivelse som LRF har kommit in med. Vi studerar den för närvarande. Vi tar som alltid med stort intresse del av de synpunkter som LRF framför. Riksdagen har beslutat att investeringsfondssystemet skall avvecklas på några års sikt som ett led i skattereformen. Nu har vi att ta ställning till hur systemet skall användas på bästa möjliga sätt under de år som återstår. Jag vill säga att regeringen inom kort kommer att ge besked om hur vi har tänkt oss att utnyttja investeringsfondssystemet, och dit hör ju också investeringsreservssystemet. För dagen har jag alltså inget ytterligare besked att ge.
Fru talman! Jag får hoppas att ett besked kommer ganska snart, för det är angeläget att så sker. Statsrådet sade att han skall överväga hur ''vi'' skall använda pengarna. Jag vet inte vad statsrådet menar det ''vi''. Det är jordbrukarna som skall nyttja detta i sin verksamhet på det sätt som förutsättningarna medger. Det är angeläget att man kan använda det på det sätt som jag har beskrivit i korthet, alltså även till andra ändamål än att investera jordbruksproduktion, vilket man hittills har gjort. Det är en omställningsprocess på gång, och det är viktigt att man inte gör fel investeringar. Det här kan ju leda till att man gör det om man inte får andra möjligheter. Det är därför det är viktigt att få ett besked.
Fru talman! Vi är helt överens om att det är jordbrukarnas pengar likaväl som det är företagarnas pengar i övrigt. Vi bereder just den frågan och kommer inom kort att ge besked om hur vi har tänkt oss att systemet skall kunna användas så att det görs största möjliga nytta för de företagare, både jordbrukare och andra, som berörs av systemet.
Fru talman! Jag tackar för beskedet. Statsrådet säger att pengarna skall kunna användas på bästa möjliga sätt för jordbrukarna, och då förutsätter jag att beskedet kommer att bli att man skall få en bredare användning av pengarna. Då blir det bra!
Fru talman! Med hänvisning till att justitieombundsmannen kritiserat länsskattemyndighetens i Stockholm handläggning av ett ärende rörande identitetsuppgifter för den s.k. obducenten i ett uppmärksammat brottsmål, har Margitta Edgren frågat mig vilka slutsatser jag drar av JOs kritik för framtida beslut av samma karaktär. Låt mig genast konstatera att länsskattemyndigheten i det aktuella ärendet inte har beviljat obducenten identitetsbyte utan endast efter ansökan beslutat att lägga in en s.k. Spärrmarkeringen motsvarar den hemligstämpel som vid behov sätts på sådana handlingar som kan omfattas av sekretess. En sådan markering är endast en varningssignal som är avsedd att säkerställa att sekretessprövning sker innan uppgifter lämnas ut. Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd för hur handläggningen hos länsskattemyndigheten av en begäran om sekretsssmarkering skall ske. JO kritiserar i det aktuella fallet länsskattemyndigheten för att inte ha följt de rutiner som bör ligga till grund för en prövning av om en ansökan om spärrmarkering skall beviljas. Den enda slutsats jag kan dra för framtida beslut om beviljande av spärrmarkering är att jag förutsätter att skattemyndigheterna fortsättningsvis noga följer de av riksskatteverket utfärdade allmänna råden för prövningen av sådana ärenden. Att förföljda kvinnor skulle möta särskilda svårigheter att få ansökningar om spärrmarkering beviljade stämmer inte med vad jag erfarit från riksskatteverket. När det gäller möjligheterna för förföljda personer att byta personnummer och därmed identitet är det riktigt att riksskatteverket och regeringen för närvarande tillämpar en restriktiv praxis. Jag vill för min del framhålla att jag anser att det är viktigt att samhället kan erbjuda bl.a. förföljda kvinnor ett bra skydd på olika sätt. 1983 års folkbokföringskommitté lämnade i somras ett betänkande som innehåller förslag till åtgärder inom folkbokföringen till förbättrat skydd för förföljda personer. Dessa förslag bereds för närvarande i regeringskansliet, och jag avser att återkomma med förslag till sådana åtgärder.
Fru talman! Tack för svaret. Jag vill börja med att fråga om statsrådet drar den slutsatsen att den gjorda spärrmarkeringen i detta fall som jag drar upp måste omprövas. Är det i så fall gjort? Det är mycket bra att det finns allmänna råd för hur handläggningen hos länsskattemyndigheterna skall ske. Men detta fungerar tydligen inte. Detta är ett bevis på att den gedigna genomgång som skall göras ändå inte görs. Det är mycket svårt för kvinnor och barn att skydda sig genom ett byte av identitet. Vi är överens om att den restiktivitet som finns där skall ändras. När man inte har kunnat byta identitet har man försökt skydda sig genom att begära sekretessprövning, s.k. hemlig identitet. Och det är minsann inte så lätt att få det heller, enligt de uppgifter jag har från kvinnor och barn bl.a. nere i Skåne. Det fordras mycket skrivande och motiverande fram och tillbaka. Här har vi två helt olika uppfattningar. Enligt JO har beslut mycket lätt kunnat fattas på lösa grunder. I andra delar av Sverige har man inte fått ansökan beviljad, även om det varit motiverat. Om det nu finns regler som tolkas och används olika kan man kanske inte nöja sig med att säga att reglerna finns, utan man måste kanske göra ytterligare en insats för att underlätta tolkningen på olika håll i landet. Jag återkommer till det jag började med. JOs ställningstagande för den person som min fråga gällde?
Fru talman! Jag kan inte och vill inte gå in på enskilda fall och överpröva de ställningstaganden som myndigheterna gjort. Jag har återgivit de synpunkter som justitieombudsmannen har givit i det här fallet. Jag tar för givet att skattemyndigheterna, i de här sammanhangen, noga följer de anvisningar som gäller för hur dessa ärenden skall hanteras. Jag har inte grund för att, utifrån JOs bedömning av ett enskilt ärende, dra slutsatsen att detta system i sin helhet skulle fungera mindre tillfredsställande. Det stämmer inte med den information jag har i övrigt. Den viktigaste frågan på det här området är att reglerna för identitetsbyte i dag fungerar alltför restriktivt. Det är därför som vi också har en ambition att på basis av det betänkande som lagts fram av folkbokföringskommittén lägga fram en proposition som skall innebära utökade möjligheter att ge det skydd för i första hand kvinnor som är hotade. Där kan ett identitetsbyte vara en utväg ur en besvärlig situation. En sådan proposition kommer alltså att föreläggas riksdagen under våren.